Värderade talman! Det var, som alltid, intressant att lyssna på Göran Persson. Jag skall kommentera några av de saker som han tog upp. Göran Persson säger att folkpartiet nu finns med i kampen mot gymnasieskolan. Det tycker jag är en överdrift. Vi har inte uppfattat att vi befinner oss i någon kamp mot gymnasieskolan. Man kan inte, tycker jag, göra den tolkningen om man läser våra handlingar, något som jag inte tror att Göran Persson har gjort så noga. Hela hanteringen i riksdagen av detta ärende borde, Göran Persson, visa att underlaget inte var tillräckligt bra. Vi känner också nu det ansvar för utbildningens innehåll som folkpartiet liberalerna fick beröm av Göran Persson för. Jag undrar om Göran Persson egentligen vänder sig emot någon av de punkter som finns i den reservation till betänkandet som folkpartiet liberalerna, och även moderata samlingspartiet, ligger bakom. Vår bärande kritik är att man inte väntat in de kritiska synpunkter som nu förts fram. Mycket av den kritik som t.ex. vi riktat mot förslaget hade man kunnat klara av i ett resonemang under kanske ytterligare ett år. Jag ser egentligen här inga problem. Göran Persson nämnde någonting om mitt försvar för vår ståndpunkt när det gäller treåriga yrkesutbildningar. Göran Persson nämnde detta om att plocka bort moduler som i normalfallet skulle ta tre år. Jag frågar då: Varför kan man då inte acceptera frivilligheten? Det var ju den kritiken som vi riktade mot detta. I mitt inledningsanförande sade jag att Göran Persson säkert kommer att säga att det kan bli precis så här. Men vår kritik gäller att de elver som tröttnar innan de gått har tre år kommer att uppfatta det som ett misslyckande. Det skulle man kunnat klara genom en ganska enkel förändring här i frivilligheten. Göran Persson nämnde sedan någonting om varför man har treåriga utbildningar för alla. Han talar om behovet av allmänbildning. Jag undrar då om det bara gäller de utbildningar som i sin yrkesdel är tvååriga. Vi har hävdat att yrkesutbildningen skall vara så lång som det behövs. Det borde kunna finnas yrkesutbildningar som tar tre år. Skall de som går dessa då inte få någon allmänbildning? Man kanske skall utöka någon yrkesutbildning till fyra eller tre och ett halvt år -- någon kan bli kortare. Skillnaden i vår principiella inställning är inte heller här så stor. Det skulle man också kunna hantera. Göran Persson säger att det i hans förslag fanns resurser för att kunna höja nivån, vilket betänkandet från utbildningsutskottet ungefär nu visar. Om det fanns med redan från början undrar jag varför vi då behövde 330 miljoner för att nå dit.

Herr talman! Jag tyckte det var fantstiskt att höra statsrådet stå här och berömma sig själv och påstå att han står för kunskap. Det gör också ett statsråd som har lagt fram en proposition som innebar en nedrustning av gymnasieskolan av aldrig skådat slag. Viktiga ämnen skars ned med upp till 70 %. Statsrådet har också tvingats medge dessa nedskärningar. Det har också varit en massiv opinion mot förslaget. Det gör ett statsråd som lägger fram en proposition om gymnasieskolan utan att diskutera förkunskaper för gymnasieskolan, högskolestudier eller yrkesverksamhet. I stället diskuterar han vilka mål vi skall ha för gymnasieskolan, vad den skall vara till för och vad den skall ge ungdomarna och Sverige. Det gör också ett statsråd som har fått en proposition rejält slaktad. Göran Persson säger att en av principerna är treårigheten på grund av behovet av allmänbildning. Jag måste citera ur den rapport som jag inledningsvis citerade ur. I utvärderingen säger man: - - eller är det faktiskt så att utbildningen riktar sig till en annan elevkategori än den som traditionellt söker sig till tvååriga utbildningar tidigare?'' Genom treårigheten bygger statsrådet ju in den klyfta som han vill eliminera. Det är klyftan mellan dem som vill och behöver ha en kortare utbildning och dem som behöver ha en längre utbildning. De tvingas in i samma ram eller samma mall. Det blir inte en bra utbildning eller en allmänbildning. Statsrådet kallade det t.o.m. frihet och likformighet. Det går faktiskt inte ihop. Det är kompetensen som skall vara avgörande. Det är målen för utbildningen, det kommande yrket och de kommande studierna som skall vara avgörande för innehållet i utbildningen och utbildningstidens längd. Jag vill sedan beröra kostnaderna. Vad blir det för kostnader? Det är trots allt inte klart. Utvärderingen av försöksverksamheten är inte klar. Den var inte klar när propositionen skrevs, och den är inte klar nu. Vi kan inte säga någonting om kostnaderna för försöksverksamheten. Det är omöjligt att säga någonting om kostnaderna i framtiden. Men det är uppenbart att kostnaderna blir långt större än vad som hittills officiellt angivits.

Herr talman! Det finns faktiskt en del som jag skulle kunna instämma med statsrådet i. Han hade -- vad jag kan förstå -- verkligen velat ha mer individuella och lokala val. Där är vi överens. Men nu har ni låst er. Ni har bakbundit händerna och stoppat detta. Ni har därmed också låst in den kreativitet som man skulle ha kunnat släppa loss. Vad är lika rätt och lika värde? Hur definierar men det? Och elevernas val -- är det inte de som har rätt att välja? Är det inte de som skall kunna göra det bästa av sin situation tillsammans, naturligtvis, med handledare bestående av lärare och syokonsulenter? Vi har krävt lagfäst rätt för varje elev till individuellt program så att alla skall kunna få ett sådant. Vi vill öppna möjligheterna: alla skall ha rätt till tre års utbildning och rätt till en viss mängd utbildning under sin livstid. Vi kan inte förstå varför en åldersgräns är uppställd. Jag läser innantill på s. 146 i propositionen: ''Mina förslag om kommunernas skyldigheter och elevernas rättigheter beträffande olika utbildningsformer förutsätter en entydig definition av vilken innebörd begreppen ungdomar resp. vuxna har i detta sammanhang. Den tidigare nämnda samverkansgruppen har behandlat frågan om gränsdragning mellan olika utbildningsformer och åldersgrupper. Samverkansgruppen förordar en 20-årsgräns mellan ungdomsutbildning och vuxenutbildning på gymnasial nivå. Jag ansluter mig till denna uppfattning. Åldersgränsen skall innebära att den som vill påbörja studier det andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år eller senare skall göra det som vuxenstuderande.'' Om man nu vill öppna alla möjligheter, t.ex. möjligheten till samverkan med olika skolor och möjligheten att kombinera olika kurser, varför sätter man då upp en åldersgräns? Vad syftar den till? Kallas detta frihet? Så till timplanerna. Ja, det är skillnad mellan Kiruna och Östermalm, vad man gör och vad man plockar åt sig. Där är vi helt överens. Jag hade gärna sett att man hade gått över till en mycket mer progressiv skola, som verkligen hade öppnat dessa möjligheter. Vi har sagt att vi vill att varje elev skall ha lagfäst rätt att välja ett individuellt program. Det står att eleverna skall få välja individuellt program. Vi vill även ha ett modulsystem. Därför tror jag att man måste ha årskurslöshet. Vi vill att de nationella programmen successivt skall övergå till individuella program. Vi anser att internationaliseringen innebär att studier utomlands borde kunna tillgodoräknas. Obligatoriet kan avskaffas men treårig utbildning skall vara en rättighet. Vi har verkligen visat på många saker för att göra gymnasieskolan till en framtidsinriktad och progressiv skolan, där kreativiteten släpps loss.

Herr talman! Eva Goe s och jag talar tydligen förbi varandra. En åldersgräns när det gäller rätten till gymnasieutbildning är helt enkelt något som man måste ha med i ett sådant här förslag, om man skall svara upp mot den lagreglerade rätten. Det innebär en oerhört stor kostnad för samhället att ikläda sig att lagreglera rätten till gymnasieutbildning för evigt också för vuxna. Detta är bakgrunden. Det är en enkel och praktiskt synpunkt, som kanske inte hör hemma i den värld som Eva Goe s rör sig i. Det är bra, Carl-Johan Wilson, om folkpartiet ställer upp på de bärande principerna i detta förslag. Det är rimligen där som folkpartiet bör höra hemma, om man ser på partiets historiska bakgrund. Ni har just nu hamnat i dåligt sällskap. Det är ert bekymmer. När Carl-Johan Wilson säger att skillnaden inte är så stor, tycker jag att han bör manifestera detta ytterligare i sin nästa replik. Det är viktigt för det fortsatta arbetet att vi är tydliga när det gäller vilken uppfattning vi har beträffande de principer som jag har redovisat och som faktiskt bär upp propositionen. Om Carl-Johan Wilson och folkpartiet står bakom det synsätt som jag har redovisat, så säg det! Om ni hukar för angreppet, får ni nog finna er i att vi kommer att fortsätta att jaga er i skolpolitiken så länge ni har bestämt er för att slå följe med era kamrater i moderata samlingspartiet. Carl-Johan Wilson har rätt till en replik till. Utnyttja den till att klara ut er position. Ann-Cathrine Haglund är en upprörd person. Under de snart åtta år som jag i olika sammanhang har fått vistas i denna kammare har jag hört fru Haglund vid några tillfällen, alltid med samma mycket uppskruvade tonläge, med samma aggressivitet och med samma totala utdömande av det svenska skolsystemet. Det är märkligt att man från moderata samlingspartiets sida har bestämt sig för att använda svartmålning såsom metod. Om vi jämför den svenska skolan med vilket annat lands skola som helst, hävdar vi oss utomordentligt väl. Det vore konstigt annars, eftersom vi jämte Danmark är det land i världen som satsar mest resurser på vår ungdomsskola. Trots detta kostar fru Haglund på sig ett tonläge, som antyder att vi snarast skulle befinna oss i en katastrofsituation. Det tillhör tyvärr högerns missgrepp och det som i dag i svensk politik så ofta ses som er svartmålning av Sverige. Skolpolitiskt begick fru Haglund en mycket viktig markering för debatten i sitt förra inlägg. Hon sade att man skall ha den utbildning som ens yrke kräver. Det var andra gången som hon sade detta i debatten. Vi hävdar att utbildningen är till bara för yrket utan för hela vuxenlivet, för medborgarskapet, för familjelivet och för kulturella aktiviteter. Allt som kräver kunskap och insikter skall faktiskt gymnasieskolan förbereda för. Men för högern är gymnasieskolan någonting som förbreder för yrket. Bliv vid din läst, är stridsropet från den kanten, samtidigt som man gärna understryker att den andra halvan av gymnasieskolan skall ge möjligheter som öppnar världen för ungdomarna. För dem skall det ges språkkunskaper. För dem skall det ges allmänna kunskaper, som gör att Europa är någonting som tillhör deras framtid och deras vardag. Men för dessa ungdomar fru Haglund är det yrket och yrket enbart som skall avgöra vad kunskaperna skall handla om. Se där den skiljande linjen i synen på gymnasieskolans uppgift att förmedla kunskap till hela åldersgruppen. Om man ser på ett sådant län som Stockholms län, finner man att de studieförberedande linjerna i stor utsträckning är representerde norr om staden i de områden som har en hög nivå på inkomster och utbildningsbakgrund. De yrkesförberedande linjerna är representerade söder om staden i områden med låg nivå på inkomster och utbildningsbakgrund. Sådana är fortfarande skillnaderna i vårt samhälle. Det är naturligtvis i mitt intresse att medverka till en politik, som utjämnar dessa skillnader. Också de pojkar och flickor som växer upp söder om denna vackra stad skall kunna ha en rimlig chans att gå in i ett vuxenliv, där alla möjligheter står dem till buds. Det är detta som det handlar och som vi faktiskt diskuterar. Tydligare än fru Haglund nu uttryckte det tror jag inte att man kan uttrycka sin syn på den halva av gymnasieskolan som vi faktiskt diskuterar som mest intensivt just nu, nämligen yrkesorienterade utbildningar. När det gäller treårigheten används de skoltrötta såsom argument. Man säger att redan två år är en för lång tid. Larz Johansson sade att eleverna inte är skoltrötta när de kommer till skolan. Det är ett ansvar som vi gemensamt får ta. Det är en riktig iakttagelse och ett principiellt synsätt. Jag vill också lägga till följande: De skoltrötta får aldrig vara de som anger ambitionsnivån i ett skolsystem. Skulle de skoltrötta, fru Haglund, vara de som talar om hur långa utbildningarna skulle vara, skulle också en tvåårig utbildning vara alldeles för lång, enligt deras uppfattning. Av någon anledning antar fru Haglund och hennes vapendragare att de skoltrötta uteslutande finns bland dem som har valt en yrkesinriktad utbildning. Därför skulle de icke få en längre utbildning. Debatten handlar likaså om detta, precis som den handlar om hur synen på hela vuxenlivets krav avspeglar sig i en utbildning. Herr talman! Jag tror att vi också skall erinra om att FN har gått igenom och tittat på vilka länder som har den högsta graden av frihet och att vårt land har en tätposition. En bidragande orsak till detta är att vi envetet och framgångsrikt har hållit fast vid principen att alla har rätt att vara med i utbildningsverksamheten. Alla har rätt att få del av kunskaperna. Då skapar man också goda förutsättningar på arbetsmarknaden, man skapar ett brett folkligt engagemang i de demokratiska organen. Därav följer att Sverige placerar sig i topp, tillsammans med några av våra nordiska grannländer. Det är smickrande när FN gör den typen av bedömning av vår nation, och indirekt faktiskt en bedömning av vårt skolsystem. Att detta dessutom låter sig väl förenas och kombineras med att vi har en ekonomisk standard som ger utrymme även åt det som Lars Svensson strök under, dvs. om vi skall få till stånd en god materiell utveckling, krävs perspektivet: Goda kunskaper, inte åt några, utan åt alla. Den svenska välfärdspolitiken, den svenska skolpolitiken är granskad internationellt. Den är vägd och befunnen hålla måttet så till den grad att FN i en oberoende jämförelse sätter oss i en internationell särställning. Det är ett gott betyg. Det är också det som den här diskussionen handlar om.

Värderade talman! Göran Persson ondgör sig litet grand över det sällskap som vi har. För det mesta har jag trott att det avgörande är om kring vad man har sällskap. Läser man resultaten av besluten i den här kammaren, finner man att Göran Perssons parti haft sällskap med alla tänkbara, i olika konstellationer samt en och en. Det avgörande trodde jag då inte var vem sällskapet var, utan vad innehållet var. Om man ser på de projekt som Göran Persson eller hans företrädare har genomfört -- lärarutbildningen, kommunaliseringen av lärartjänster och den föreslagna gymnasieskolan -- är sällskapet här vänsterpartiet och till viss del centerpartiet. Jag har inte tänkt kritisera vare sig dem eller Göran Persson för sällskapet. Det är innehållet som jag tycker är intressant. Vilka principer ställer folkpartiet liberalerna upp på, frågas det. Vi har fått mycket beröm för vår politik. Jag tror att Göran Persson kan känna sig ganska hoppfull då det gäller vår förmåga att stå fast vid de principer som har hävdats tidigare av folkpartiet liberalerna. I den reservation som vi nu i sällskap har skrivit under talar vi om kvalitetssatsningar i undervisningen, om större valfrihet för eleverna, om satsning på språk, om specialgymnasiernas möjligheter och om förbättrad yrkesinriktad utbildning. Där har vi redovisat vilka principer vi är beredda att arbeta för. I de fall där de stämmer överens med Göran Perssons principer, kan han räkna med att det finns mycket att hämta även i våra papper. Folkpartiet liberalerna har i många år talat om en förbättrad yrkesutbildning. Vi har klart redovisat detta tidigare i dag. Det finns ingen anledning att ägna mer tid åt det. Välkommen, Göran Persson, att läsa det vi har skrivit i reservationen, innan Göran Persson avgör om det är sällskapet eller innehållet som är avgörande för kvaliteten.

Herr talman! Säg nu rent ut, Göran Persson, vad det är för skillnad mellan att lagreglera treårig utbildning på gymnasiet så att den blir obligatorisk och att ge människor rätt till tre års gymnasieutbildning under deras liv. Handlar det om studiemedel? Handlar det om att man får mindre när man är under 20 år och mer när man är över 20 år? Vad är det egentligen för skillnad? Frågan är om man vill studera på gymnasiet som 19 åring eller som 39-åring. Egentligen borde det inte vara någon skillnad, inte om Göran Persson vet att vi i miljöpartiet tycker att komvux är en bra modell att utgå ifrån, vilket vi hela tiden har hävdat. Jag är ense med Göran Persson och Lars Svensson om att stärka den enskildes ställning. Det är det vi vill. Jag tror att ungdomar många gånger behöver mogna. De behöver få ta det litet lugnt och studera i sin egen takt. Det är många i min närmiljö som har upplevt att de inte har klarat den tidigare realskolan. De har väntat några år, kommit tillbaka och kunnat klara den galant. Inlärning handlar inte bara om att läraren skall stå och lära ut någonting, det handlar också om att man är mogen att ta emot. Det är därför vi tycker att det är så oerhört viktigt med förkunskaperna. Efter det att man har genomgått en kurs och fått godkänt på den -- eller vad den betygsberedning som pågår kommer fram till att det skall bli -- fortsätter man på nästa steg och bygger upp sin kunskap. Jag tycker faktiskt att det skulle gå att genomföra detta utan att ha åldersgränser. Olika typer av skolor skall kunna samverka.

Herr talman! Det finns två personer i utbildningsdebatten som man på förhand vet vad de skall säga och en av dem är skolministern. Nu känner jag igen skolministern på riktigt, för nu börjar skolministern tala om mig som upprörd och aggressiv. Han varnar folkpartiet för högern och säger att folkpartiet har kommit i dåligt sällskap. Det är rätt tröttsamt att höra på detta. Jag tror att Göran Persson är glad bara han får sällskap, oavsett av vem han får sällskap. Skolministern talar om att vi satsar mycket på skolan. Det gör vi. Av jämförbara länder satsar vi mest på skolan. Men prestationerna i den svenska skolan motsvarar inte det som vi lägger ned på den. Vi har även i övrigt särskilda förutsättningar i vårt land för att ha en skola som är på topp. Men vi är inte där. Vi moderater syftar till att skolan i Sverige skall tillbaka till världstoppen. Sedan säger Göran Persson att jag sagt att utbildningen skall vara vad yrket kräver. Utbildningen skall vara vad yrket och individen kräver. Det är klart att yrket och individen kräver att det skall finnas allmänna ämnen. Men de utbildningar som finns i dag i försöksverksamheter och som beskrivs i utvärderingar är utbildningar som går på tomgång. Innehållet är tunt och det, skolministern, gagnar ingen. Skoltrötthet har aldrig varit vår norm. Skoltrötthet blir resultatet om man har en skola som går på tomgång, om man har en organisation som gör att eleverna inte får vad de behöver ha. Om ungdomar skall få en utbildning som är den bästa för var och en, en utbildning som utvecklar var och en på allra bästa sätt, vare sig det är högskolestudier eller yrkesverksamhet, måste utbildningen kunna anpassas efter var och en. Utbildningarna måste vara av olika slag, de måste vara flexibla och ha ett innehåll och en längd som ger varje individ det som varje individ behöver. Därför motsätter vi oss treårigheten för alla.

Herr talman! Därför motsätter vi oss treårigheten för alla. Så avslutade fru Haglund sitt föregående inlägg. Hon kunde ha lagt till följande ord: för alla som har valt en yrkesinriktad utbildning. För övriga elever har det ju aldrig varit fråga om något i frågasättande. Det är däri som den skillnad av social karaktär ligger som jag har pekat på och som debatten faktiskt har handlat om. Ann-Cathrine Haglund säger att hon känner igen mig. Det finns tydligen ytterligare en person som hon känner igen i den svenska skoldebatten. Vi kan gissa vem det är. Men det skall vi inte närmare gå in på. Fru Haglund har en tendens att beskriva den svenska skolan som ett misslyckande. Jag anser att det är ett angrepp på våra lärare. Men vi i Sverige har en större lärartäthet i vår skola än som är fallet i något annat jämförbart land. Jag tycker att lärarna gör ett bra jobb och att de uppnår goda resultat. Detta bekräftas också av internationella jämförelser. Vi i Sverige skiljer inte ut oss särskilt mycket vad gäller det toppresterande eleverna. Där är det ungefär lika i land efter land. Men vad vi i Sverige, utöver att vi hävdar oss i den här gruppen, lyckas bra med är att vi också får med de elever som ligger, som det heter i den undre kvartilen. Också de pojkarna och flickorna kommer med i vårt skolsystem och det är en oerhört stor vinst för dessa individer. Det är också en vinst för samhället, och det är säkert det som gör att FN betraktar Sverige som världens friaste land. Vi i Sverige låter nämligen alla vara med, inte bara några. Däri ligger ytterligare en av de stora ideologiska skillnaderna mellan mig och Ann-Cathrine Haglund. Sedan måste jag säga att jag nu noterar en liten glidning i debatten. Plötsligt kan man tydligen mycket väl tänka sig en eller annan treårig utbildning. Carl-Johan Wilson börjar också inta en motsvarande attityd. Däremot tycker jag att Larz Johansson på ett utomordentligt bra sätt har beskrivit bakgrunden. Jag behöver inte gå in ytterligare på den saken. Men den politiska kampanjen mot det här förslaget, vilken i vissa delar har gett propositionen groteska former, får Ann-Cathrine Haglund och hennes parti ta ansvaret för. När det är valår siktar man naturligtvis in sig på lärarna som en marginalväljargrupp, och det kan jag förstå. Men jag tror att lärarna gör mycket klokt i att studera hur moderaterna agerar i den här frågan. Här har man ju trumpetat ut att reformer skall rivas upp och att saker och ting skall återställas. Vidare är det uppenbart att man för att åstadkomma detta skall ta hjälp av folkpartiet, som -- om vi skall ta tro Carl-Johan Wilson -- inte riktigt har den ambitionen. Så blir det, fru Haglund, när populismen vägleder politiken. Det finns inget parti i den här kammaren som så kraftfullt satsar på att fånga tillfälliga opinioner som just moderata samlingspartiet. Moderaterna har ju en partiledare som under våren, med Arbetsgivareföreningens stöd, har kallat det förslag som vi snart kommer att ställa oss bakom för ett hot mot nationens framtid. Vidare har moderaterna en partisekreterare som har satt av tid för att bedriva en kampanj mot detta förslag. Men i gårdagens stora partiledarduell gick moderaternas partiordförande förbi detta i vad som snarast kan betecknas som en bisats. De lärare som har sett uppladdningen och som har iakttagit hur ni har agerat har nog anledning att ställa frågan: Om hotet mot nationens framtid kan reduceras på ett sådant sätt i debatten, vad var då ordkaskaderna värda? Kanske erinrar de sig, fru Haglund, hur ni skötte kommunaliseringsdebatten. Då mötte jag faktiskt också här i talarstolen företrädare för moderaternas partiledning som bestämt hävdade att det var ett övergrepp, ja, näst intill ett våldsdåd, riktat mot skolan. Det var i december 1989. Men någon månad senare, i januari 1990, gick man helt förbi hela frågan i sin partimotion. Då var frågan inte längre aktuell. Så driver man politiken om det är en tillfällig opinion, alltså om det är populismen, som är utgångspunkten. Särskilt tydligt är detta när det gäller moderata samlingspartiet, och särskilt tydligt blir det ett år som är valår. Fingret finns där, fru Haglund! Det finns i luften och det är fruktansvärt blött! Sedan kan man nog fundera över vilket resultat det här får för fru Haglunds insats som oppositionsledare i utbildningsutskottet. Nu har det ju rämnat på gymnasiefronten, delvis också gentemot folkpartiet -- det är uppenbart. Alldeles strax skall vi diskutera förskolefrågor och andra skolfrågor. Då går fru Haglunds trupper fram på minst tre olika fronter, och var och en har sin linje. Vidare skall vi diskutera folkbildningsfrågor. Också där råder djup splittring. Möjligen beror detta till kortakommande från fru Haglunds sida på att man så ohämmat har satsat på att odla detta med missnöje. Då får man en reaktion från de partier som har en gedignare folkligförankring än vad moderata samlingspartiet representerar. Det är facit beträffande de insatser som fru Haglund har gjort under den här treårsperioden för att hävda de borgerliga uppfattningarna i skolfrågor. Att sedan tro att det skulle duga som ett slags regeringsunderlag eller regeringsalternativ är detsamma som att bedra sig själv. Naturligtvis är det att lura in den svenska skolan i ett läge där all styrning är fullständigt omöjlig.

Herr talman! Med anledning av den aktuella propositionen, som har titeln Växa med kunskaper, har vi att behandla frågor som rör gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Jag tänker här ta upp en del av de frågor som rör vuxenutbildningen, som ju inte har debatterats särskilt mycket här. I och för sig kan jag förstå det. Det är ju gymnasieskolan och det förslag som regeringen har lagt fram som, med rätta, har vållat debatt. Jag kan därför inte låta bli att inledningsvis göra några kommentarer om gymnasieskolan. Vi har här hört statsrådet Göran Persson -- han har nu lämnat kammaren, precis som han brukar göra -- mycket vältaligt beröra sin skolpolitik. Göran Persson är verkligen mycket vältalig. Jag har också i många andra sammanhang haft tillfälle att lyssna på honom, framför allt vid de träffar som har varit med representanter för länsskolnämnder, fortbildningsnämnder och skolöverstyrelsen. Vid ett antal tillfällen har han utvecklat sin syn på den framtida gymnasieskolan. Jag tycker att det vid dessa tillfällen har varit ganska intressant att ta del av hans synpunkter. Det har varit tilltalande att göra det. Många av de saker som då har tagits upp är sådant som vi moderater många gånger har framfört. Det handlar t.ex. om att vi måste ta till vara elevernas möjligheter till valfrihet, tillval osv. på ett mycket bättre sätt än som hittills har skett. Framför allt gäller det gymnasieskolan. Det tycker vi också är riktigt. Ett av felen, framför allt när det gäller de teoretiska linjerna i dagens gymnasieskola, är enligt min mening helt enkelt att utsikterna att göra tillval, när man har valt en linje, är nästan lika med noll. Gör man ett tillval, får man inte ytterligare en chans. Jag tycker att det på de teoretiska linjerna i framtidens gymnasieskola, även efter dagens beslut, skall finnas ett antal basämnen. Kalla dem gärna för kärnämnen. Men dessutom måste det finnas bättre möjligheter till tillval. Utifrån det resonemang som statsrådet vid ett antal tillfällen har fört och som jag har kunnat lyssna till är det ganska förvånande att regeringen har lagt fram ett förslag som faktiskt innebär en rejäl nedskärning. Visserligen talar man om växande kunskaper i propositionen, om att man skall öka tillvalsmöjligheterna rejält för eleverna. Men konstruktionen, herr talman, är en stor bluff. Den bygger ju på att de elever som har gått på den studieförberedande linjen skall få betala treårigheten för de yrkesinriktade utbildningarna. Det är detta som är det stora felet, som innebär den stora nedskärningen. Det var inte bara oppositionspartierna som reagerade kraftfullt mot detta. Också många elever, lärare, föräldrar och organisationer har reagerat mycket kraftigt mot detta. Det är inte så konstigt och inte svårt att förstå. En sak som inte har framkommit under debatten, som i och för sig har varit mycket intressant, det är den uppgörelse som har träffats mellan centerpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna om att man skall tillföra timmar på de teoretiska linjerna, innebärande en kostnad av 330 milj.kr. Jag hörde vid någon intervju med statsrådet Göran Persson att han sade att den här tillförseln av 330 miljoner kommer kommunerna att få betala. Jag skulle vara mycket intresserad av att få veta vem som skall betala detta. Hur kommer förslaget att finansieras? Det kan jag inte finna i utskottets betänkande. Man talar om att dessa 330 miljoner skall återföras till skolan. Men vem får betala det hela? Förutom den här reformen kommer man också att ställa rationaliseringskrav på kommunerna, en besparing på, om jag inte minns fel, 617 miljoner per år under 4 år. Risken är uppenbar att det blir kommunerna som får betala detta. I debatten i eftermiddags har det talats väldigt mycket om de skoltrötta eleverna. Man nästan förutsätter att de som är skoltrötta väljer de tvååriga utbildningarna. Det kan delvis vara sant, men det finns också skoltrötta elever som går de treåriga utbildningslinjerna. Jag tycker att vi själva under debatten har sänkt statusen för de tvååriga utbildningarna när vi nästan förutsatt att det bara är skoltrötta elever som går dessa utbildningar. Så är ingalunda fallet. Jag har själv varit ordförande i en intagningsnämnd i en kommun. Det visade sig att det krävdes väldigt höga medeltal för att komma in på en del av de yrkesinriktade linjerna. Det viktiga, tycker jag, är att se till att yrkesutbildningen motsvarar de krav som yrket ställer. Det måste vara den riktiga utgångspunkten. Om sedan utbildningen är två, tre eller fyra år är egentligen inte det väsentliga. Jag tycker alltså att man går en felaktig väg när man gör alla utbildningar treåriga. Det har inte alls att göra med statusen. Om vi ser till att yrkesutbildningen har en bra struktur och ett bra innehåll höjer vi därmed också statusen. När det då gäller vuxenutbildningen, som inte har debatterats särskilt mycket här i dag, föreslår regeringen i propositionen att man skall lägga ner statens skola för vuxna i Norrköping och Härnösand. Man har valt den omvända vägen att först lägga ner och sedan utreda. Det var massiva protester från både oppositionen och framför allt de elever som har valt den här utbildningsformen. I utbildningsutskottet har vi avstyrkt denna del av propositionen, vilket jag tycker är bra. Många av de brev som jag har fått har på ett bra sätt visat att den här utbildningen är väl fungerande för en del och i vissa fall också det enda alternativet, exempelvis för sådana som har arbetstider som gör att de inte kan delta i en utbildning på regelbundna tider. Då det sedan gäller samverkan mellan olika utbildningsanordnare tycker vi att utskottsmajoriteten varit litet väl passiv. Man har nöjt sig med att uttala att ''samverkan mellan olika utbildningsanordnare, utbildningsformer och mellan olika kommer och landstingskommuner bör eftersträvas för att förbättra tillgängligheten i utbildningen och öka kvaliteten i den. Det är angeläget att en samordning av resurserna sker.'' Vi moderater anser att man i det här fallet skall gå ett steg längre, eftersom det i många fall är vattentäta skott mellan de olika utbildningsanordnarna på vuxenutbildningsområdet. Det borde finnas stora möjligheter att utnyttja resurserna effektivare. Man kan samordna vissa utbildningar och därmed skapa utrymme för ett ökat antal utbildningsplatser eller nya utbildningar. För att kunna genomföra detta är det nödvändigt att vi ser över gränsdragningen, rollfördelningen och möjligheterna till samordning mellan de olika anordnarna av vuxenutbildning. Detta är särskilt viktigt i dessa dagar när vi ser att en allt större del av våra ungdomar blir arbetslösa. Många av de ungdomar som är arbetslösa skulle med en bättre utbildning bli mera attraktiva på arbetsmarknaden. Herr talman! Jag vill avsluta med att något kommentera reservation 19 som handlar om rätt till ledighet för grundläggande svenskundervisning för invandrare och semesterlön under en sådan ledighet. Förra året fick vi en skrivelse från Svenska arbetsgivareföreningen. Då behandlade vi i utskottet proposition 27 om reformerad svenskundervisning för vuxna invandrare. Där påpekade svenska arbetsgivareföreningen på det orimliga att när man anställt invandrare som är berättigade till svenskundervisning fick man också betala semesterersättning för dessa. Det visade sig att det var svårt att få ut invandrare i arbetslivet innan de fått svenskundervisning. Vi från riksdagens sida har tyckt att det är mycket viktigt att man kan kombinera utbildning och arbete. Nåväl, man sade från utbildningsdepartementet att ärendet skulle skickas vidare till den utredning om semesterlagen som skulle tillsättas. Detta skedde alltså förra våren. Det är med viss förvåning man tar del av att denna utredning tillsattes först i februari i år och skall komma med ett delbetänkande först i juli. Vad som kommer att hända med semesterersättningen för dem som har rätt till SFI vet vi inte. Vi moderater har i alla fall reserverat oss och tycker att vi bör kunna bryta upp den här delen och fatta ett beslut nu om att man inte skall behöva betala semesterersättning i sådana fall. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 19.
Herr talman! Om Ulf Melin hade besvärat sig med att läsa utskottets betänkande, skulle han inte behöva ställa onödiga frågor i kammaren. Det står klart i hemställan under mom. 3: '' - - vad utskottet anfört om ett tillskott av 330 milj.kr. till anslaget Bidrag till driften av det kommunala offentliga skolväsendet fr.o.m. budgetåret Det är det sektorsbidrag till skolan som staten betalar.
Herr talman! Larz Johansson har alldeles rätt i att dessa 330 milj. avser sektorsbidrag. Men man talar inte om hur det skall finansieras. Det är därför jag ställde frågan. Hade Larz Johansson lyssnat på vad jag sade, hade han också hört hur jag ställde frågan. Jag har hört i en intervju med skolminister Göran Persson att han har sagt att det är kommunerna som kommer att få betala. Det är möjligt att Larz Johansson sitter inne med uppgifter som vi inte känner till. Det är bra då om han talar om att det inte är kommunerna som skall få betala. Det vore intressant att få upplysning om varifrån dessa 330 milj. skall tas.

Herr talman! Som nästan alltid är det ont om tid här i kammaren, så jag lägger mitt manuskript åt sidan. Jag har begärt ordet för att uttrycka min glädje över att religionsämnet har garanterats ett visst timantal på alla linjer. Jag gör mig som tolk för många här i landet som känner glädje över detta. Som Broderskapsrörelsens ordförande har jag tidigare arbetat för att religionsämnet skall finnas i skolan. Det är viktigt med den kunskapen. Vi anser att det har gått bra med timantal och läroplan, men det har varit besvärligare i framför allt grundskolan med lärarnas hantering av ämnet. Vi anser att det är viktigt med kunskap i religion för att man skall kunna förstå omvärlden, inte bara Sverige utan även världen i övrigt. Jag behöver bara nämna Centralamerika, Polen och andra oroshärdar där religionen spelar en roll. Det är viktigt med kunskap, för annars kan man missförstå det som händer. Det är också viktigt med kunskap för att motverka fördomar och för att förstå vad som händer i världen. Nu gäller det att fylla dessa timmar med ett bra innehåll. Det är vad som återstår och vad som är viktigast. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr Herr talman! Eftersom detta säkert är mitt sista anförande i denna riksdag vill jag tacka för mig och för att jag, som alla andra här i riksdagen, ha fått använda landets främsta talarstol, inte bara den främsta utan också den viktigaste talarstolen. Tack, herr talman.
Herr talman! Statsrådet Persson har behagat avvika från plenisalen. Jag vill ändå säga några saker, som nu bara kan tas till protokollet. Jag är tyvärr inte förvånad, men jag är ganska upprörd över statsrådet Perssons sätt att uttrycka sig och hans argumentationskonst -- om man nu skall kalla det för konst -- i denna kammare. Jag blir speciellt upprörd när han i en slutreplik kommer med tillvitelser till motståndare som inte har någon chans att gå i svaromål. Det är sådant som alstrar förakt för politiken. Herr Persson har inte haft någon stor dag i dag. När det gäller själva sakfrågan har vi moderater och folkpartister hela tiden talat om den uniformitet som präglar det förslag som har lagts fram. Varför just en treårig utbildning? Det kanske behövs en två-, tre-, fyra eller femårig utbildning i de olika sammanhangen. Jag hinner inte breda ut mig nu, men något skulle ha sagts om förkunskapskraven. Vilka förkunskapskrav har högskolan och universiteten rätt att ställa framdeles? Vi vet inte i vilken utsträckning man kan leva upp till de krav som är nödvändiga för att vi skall kunna hävda oss särskilt i den internationella konkurrensen. Till sist: Ett rätt fantastiskt beslut skall nu fattas av riksdagen. Vi vet att en utredning skall se efter i vilken utsträckning som distansundervisningen kan behöva en särskild organisation. Vi vet inte om det behövs en särskild organisation eller inte, men en sak vet vi och det är att denna utbildning skall förläggas till Härnösand. Jag undrar vilket statsråd som har varit uppe i Härnösand och lovat guld och gröna skogar.

Herr talman! Jag tänker tala litet grand om etik. Ingrid Ronne-Björkqvist och jag avgett motioner om att det behövs enkla etiska levnadsregler och undervisning värd namnet i etik och värderingsfrågor. Vi har i tidigare motioner och nu i vår motion till gymnasiepropositionen påpekat att det är oacceptabelt att ämnet religionskunskap behandlas så dåligt som det har visat sig i undersökningar. Ämnet anses svårt och lärarna säger sig ha för dålig utbildning och fortbildning. Folkpartiet liberalerna anser att religionskunskapen skall finnas med i den obligatoriska kärnan och att kvaliteten på undervisningen måste höjas. Många har dock tolkat de förslag som vi har lagt fram genom åren som om det gällde att öka timantalet för religionskunskap. I varje fall har våra motioner bakats ihop med de motioner som har haft detta krav. Men våra motioner har gällt något mer, och detta tycks en del vilja sopa under mattan. Därför vill jag ytterligare förtydliga. För mig som liberal är det viktigt att samhället styrs av etiska och moraliska levnadsregler som kan omfattas av alla oberoende av livsåskådning. Det skall vara regler som bejakar livet, värnar om individens integritet och som är tidlösa. Sådana regler kan bara utvecklas i en dialog på lika villkor, där ingen går in med anspråk på att besitta kunskap eller etisk medvetenhet som är förmer än den andres. Jag vill klart säga ifrån att det från min sida inte handlar om att införa någon hårdför moralisk upprustning enligt moral majority-modellen. Ända sedan 1830-talet har liberaler och frisinnade kämpat sida vid sida mot politiskt och religiöst förtryck, för rätten att få utöva sin tro och för rätten att slippa hyckla en tro. Men vi måste alla kunna leva tillsammans och ha gemensamma grundläggande lagar och regler. Sedan måste var och en få avgöra vilken religion eller livsåskådning man vill ha. Det svenska samhället består numera av människor med skiftande kulturell och religiös bakgrund. Det har kommit ca 1 miljon invandrare till Sverige. En del svenska medborgare är ateister. Ett lands normsystem måste bygga på alla dess invånare. Tyvärr finns det de som anser att om man inte lever efter just kristen etik, lever man i ett lufttomt rum, ett etiskt vakuum. Så är ju inte fallet, men vi saknar enkla gemensamma etiska levnadsregler som kan följa barnen från förskolan upp över alla skolstadier och som upprepas och fylls med innehåll beroende på vilket stadium under mognadsprocessen som eleverna befinner sig i. Det handlar t.ex. om sådana självklara regler som att man inte skall mörda, stjäla och föra fram falskt vittnesbörd eller falska beskyllningar. Men erfarenheter från valrörelsen och även från dagen skoldebatt pekar på att det finns behov av etiska regler. Dessa regler kan tas ur de tio budorden och Lärarna känner sig väldigt utlämnade. De saknar medel, tillräckliga kunskaper och fortbildningsmöjligheter för att kunna ta upp existentiella och etiska frågor. Då utomstående intressenter bakvägen har infört långsiktiga program på grundskolan har man tagit emot dem med öppna armar. Jag kritiserar inte dem som har tagit dessa initiativ, tvärtom, men jag vill peka på hur stort behovet är. Det är också viktigt att de läromedel som behandlar så viktiga områden är ordentligt genomtänkta och inte införs bakvägen. Man kan se positivt framåt, eftersom så många nu är engagerade i skoldebatten. Allt fler vill ha bättre kvalitet på undervisningen när det gäller detta område. Tidigare har det sagts att de etiska frågorna tillhör ett prioriterat område inom skolan. I propositionen och i betänkandet sägs att man i de nya läroplanerna skall se till att etik och moralfrågorna inte faller mellan stolarna. Det sägs också att läroplansarbetet skall samordnas utifrån en gemensam syn på de övergripande målen. I vår motion har vi också begärt en översyn av undervisningen i etik för blivande gymnasielärare och av vilken kompetens de som skall undervisa dessa lärarkandidater skall ha. Dessa och övriga frågor borde ha blivit mer utredda innan gymnasiepropositionen lades fram. Nu måste vi begära ett nytt förslag till gymnasieskola av regeringen, där man beaktar dessa frågor, och se till att det blir ordentligt remissbehandlat. Herr talman! Med det anförda yrkar jag, liksom
Herr talman! Under dessa omständigheter skall jag frångå mitt välformulerade manuskrift och uttrycka mig mycket kortfattat. Jag skall bara ta upp två saker. För det första är jag mycket glad över att min m.fl. motion Ub156 har fått ett så gott mottagande av utskottet. Den handlar om utbildning enligt en speciell modell som förekommer vid korrespondensgymnasiet i Torsås. För det andra vill jag säga att utbildningen i Torsås bedrivs på ett sådant sätt at den lärarledda undervisningen sker under ett reducerat antal timmar. Där kan detta fungera, men då finns det också en genomtänkt metodik och en klar tanke med utbildningen och tydliga mål. Om man däremot skär ned undervisningstiden utan att genomföra allt det andra kan följden bara bli en kvalitetsförsämring. Och det är just detta som sker i den vanliga gymnasieskolan om majoritetsförslaget i detta betänkande, som socialdemokraterna, centern och vänsterpartiet står bakom, genomförs. Att det skulle ha blivit betydligt större nedskärningar om Göran Perssons förslag hade gått igenom ograverat är i sammanhanget en otillräcklig tröst.

Herr talman! De riksdagsledamöter som inte gått sovande genom livet har observerat att jag har engagerat mig i etikdebatten. Därför reagerade jag när jag hörde Lola Björkquists inlägg som desavouerade Oxfordrörelsens olika krav. Jag vill gärna erinra om dessa fyra absoluta krav -- absolut sanning, absolut osjälviskhet, absolut kärlen och absolut renhet. Dessa krav ställer jag upp för. Däremot ställer jag inte upp för Absolut Vodka.

Herr talman! I dagens serie av utskottsbetänkanden har vi nu kommit fram till UbUs betänkande nr 17 om vissa frågor avseende skolväsendet. Främst handlar det om vissa skollagsfrågor.

Det känns märkligt att jag i detta mitt sista framträdande i denna talarstol indirekt får tala för min första motion. Jag kan bara beklaga att skolministern lägger fram förslaget om flexibel skolstart som en början till sänkt skolpliktsålder som en del i ett sparpaket. Jag finner det cyniskt. Sexåringars utveckling är sannerligen ingen budgetfråga. Vi moderater har som är väl känt länge krävt en tidigare skolstart. Motiven för det är att ge fler elever möjlighet att lära mera. Barn är i sexårsåldern vetgiriga, nyfikna och villiga att lära. Det är därför naturligt att ta till vara dessa möjligheter genom att de får börja skolan ett år tidigare. Självklart måste en rad förutsättningar vara uppfyllda för att en generell tidigareläggning av skolstarten skall kunna genomföras. De måste gälla lågstadiets organisation, lärarutbildningen, fortbildning av nu verksamma förskollärare och lågstadielärare och uppläggningen av förskolans skolförberedande verksamhet. Vi moderater tycker att det är viktigt att begreppet förskola avser den skolförberedande verksamhet som skall erbjudas alla barn året före skolstarten. Genom att man har använt beteckningen förskola för såväl barnomsorg som de skolförberedande deltidsgrupperna har det uppstått en oklarhet om uppgifter och innehåll. Barnen behöver en pedagogisk, välstrukturerad och systematisk träning som förberedelse för skolan. Denna förskola bör ha skolan som huvudman. Skolan skall ange dess mål och innehåll. Herr talman! Barns mognad är inget entydigt begrepp relaterat till en viss ålder. Skolan bör ha en organisation som ger möjlighet till en individuellt avpassad studietakt. Lågstadiet bör vara årskurslöst och flexibelt. Att barn får utvecklas i egen takt och får tillräckligt med tid att öva och befästa färdigheter och kunskaper ger dem en större trygghet och självkänsla. Vi anser att skollagens 4 kap. 2 § om grundskolans mål bör kompletteras med en formulering om att varje elev skall ges möjlighet att utvecklas optimalt efter sina förutsättningar. Jag yrkar därför bifall till reservation 7. Riksdagen fattar nu beslut om en flexibel skolstart med sänkt skolstartsålder. Vi moderater anser att riksdagen också nu bör fatta ett principbeslut om att skolpliktsåldern skall sänkas och hos regeringen begära att en sänkt skolpliktsålder införs vid den tidpunkt då de förutsättningar jag har talat om föreligger. Herr talman! Under många år har vi moderater kämpat hårt för att fristående skolor skall ges samma möjligheter att bedriva undervisning som de kommunala. Vi ser det som en stor seger att ett enigt utskott nu har ställt sig bakom en likabehandling av skolor med olika huvudmän. Vi är dock kritiska till att denna likabehandling inte skall börja gälla förrän budgetåret 1992/93. Vi anser i en reservation gemensam med centerpartiet och folkpartiet att förändringen av bidragsordningen bör gälla redan för 1991/92. Till detta måste kopplas en lagfäst rätt för elever och föräldrar att välja skola. Denna rätt skall gälla både fristående skolor och skolor inom det offentliga skolväsendet. När det gäller föräldrars och elevers val av skola är närhetsprincipen självfallet viktig. Men att kunna välja skola skapar i sig ett engagemang hos såväl elever och föräldrar som personal. Därigenom utvecklas även skolverksamheten. Bra skolor blir efterfrågade. Vi anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag dels till lag om rätten att välja skola, dels till lag som anger att kommunerna har skyldighet att informera föräldrar och elever om den rätten. Jag har inte berört alla våra reservationer till detta betänkande. Vi står naturligtvis fast vid de reservationer med moderata företrädare som är fogade till detta betänkande, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 7. Herr talman! Jag vill slutligen tacka för mig. Jag vill tacka talmännen, kammarkansliet och kammarservice. Jag tackar också mina kamrater i utskottet för många år att minnas från resor åt olika håll -- men kanske framför allt för harvandet i utskottet tillsammans med vårt fantastiska kansli.

Herr talman! I detta betänkande från utbildningsutskottet, nr 17, tas stora steg mot förverkligandet av två skolpolitiska idéer som mitt parti har drivit i många år. Det gäller dels en sänkning av skolstartsåldern, dels en rättvisare behandling av friskolorna. Detta med liberal utbildningshistoria berördes något i den föregående debatten. Jag tycker att det är ett intressant ämne. Liberal utbildningshistoria är stolt, vilket det också påpekades. Om jag får tillfälle att tala i denna kammare under nästkommande år, kommer ni att få höra det till leda. Jag kommer då ständigt att åberopa 150 årsjubileet av folkskolans inrättande, som i hög grad drevs fram av liberala krafter i ståndsriksdagen. Ett ställningstagande från skolministern som jag odelat gillar är avsättandet av 2 milj.kr. för celebrerandet av detta jubileum. I den förra debatten sade Larz Johansson, i polemik mot moderata samlingspartiet, som jag uppfattade det, att högern var emot det beslut som fattades om en förlängning av folkskolan från 6 till 7 år. Jag deltog inte i den debatten, så jag hade tid att gå och kontrollera ett och annat i handbiblioteket. Det var som jag trodde, att bondeförbundet motsatte sig detta beslut när det fattades den 20 maj 1937.

Efter att ha läst både partimotionen från januari och kommittémotionen med anledning av den s.k. ÖGY-propositionen kan jag dock konstatera att våra ställningstaganden överensstämde nästan ordagrant. För att återgå till det nu aktuella betänkandet kan det naturligtvis sägas att de båda skolpolitiska frågor som jag framför allt tänker uppehålla mig vid kanske inte har riktigt samma dignitet som t.ex. införandet av folkskolan, men det handlar trots allt om två ganska viktiga saker.

Man kan naturligtvis med de utgångspunkter som Birgitta Rydle nämnde när det gäller skolstart för sexåringar ställa frågan hur viktig denna fråga egentligen är. Vi vet nämligen att nästan alla sexåringar antingen har daghemsplats eller går i deltidsförskola. Verksamheten för dessa barn har på många håll en skolförberedande karaktär, och det förekommer även basfärdighetsträning. Mot denna bakgrund hävdar några att förändringen egentligen inte är så dramatisk. Många som har den grundsynen för resonemanget vidare och menar att förläggningen till skolan av den här verksamheten egentligen bara är ett sätt att spara pengar. Jag anser att förändringen att sänka den ålder då barnen börjar skolan är ganska viktig. Jag tror trots allt att den mer organiserade pedagogiska verksamhet som bedrivs i skolan föredras av de flesta av både sexåringarna och deras föräldrar. Min ganska entydiga erfarenhet är att det finns en önskan hos väldigt många barn i den åldern och deras familjer att de skall få börja i den så att säga riktiga skolan. I ett avseende håller jag ändå med kritikerna: om man byter skylt på en deltidsförskola med sexåringar och kallar den för skola i stället, och därmed anser att barnen går i första klass, vilket betyder att de bara har åtta år kvar i grundskolan, har man i praktiken tagit ifrån dem ett års grundläggande utbildning. Resonemanget är något hårdraget, eftersom jag i och för sig anser att det är en skillnad mellan verkamheten i deltidsförskola och i första klass på lågstadiet, men skillnaden är inte så stor att det här resonemanget inte är giltigt. Vi anser att det naturliga är att förlänga grundskolan i samband med ett beslut om sänkning av skolstartsåldern. Kunskapsstoffet är så stort att ett tionde grundskoleår är starkt motiverat. Enligt vår mening är det också bättre att 15--16-åringarna liksom nu är i grundskolan än att de är i gymnasieskolan. Olägenheterna med en nioårig skolplikt när de flesta börjar skolan vid sex års ålder blir särskilt tydliga för den grupp som väljer att inte omedelbart gå vidare till gymnasiet. De ungdomarna skulle då lämna nian och börja söka arbete när de är 14--15 år gamla, vilket naturligtvis i många fall skulle vara förenat med stora problem. Om jag ännu en gång får återknyta till den föregående diskussionen vill jag säga att det är ett starkt argument för förlängningen av 40 000 ungdomars gymnasiestudier att de behöver mer av allmänna kunskaper. Vi och många andra, bl.a. skolöverstyrelsen när den lade fram sitt gymnasieförslag, har framhållit att det är viktigt med en skillnad mellan grundskolan och gymnasieskolan. Vi tycker oss hålla fast vi den grundprincipen att grundskolans uppgift är att ge alla en bred medborgerlig bildning, som de behöver senare i livet. Eftersom vi tycker att grundskolan skall vara tioårig är det inte ett särskilt poängfyllt argument mot oss att vi skulle känna mindre för att ungdomen behöver bättre kunskaper i s.k. Vi hade naturligtvis kunnat sätta förlängningen till tio år som ett villkor för att stödja de tankar som skolminister Persson för fram i sin proposition. Vi menar dock att man har ett antal år på sig för att fatta detta beslut, som vi anser vara absolut nödvändigt. De sexåringar som nu börjar i skolan kommer inte att befinna sig i nionde klassen förrän framåt sekelskiftet. Man har alltså några år på sig för att rätta till det här. Låt mig för att avsluta den här tankegången om sambandet mellan grundskolan och gymnasieskolan och gymnasiet framhålla att vi också har sagt att när det så småningom blir en tioårig grundskola -- vilket jag är ganska övertygad om -- får vi naturligvis på nytt tänka över den exakta utformningen av gymnasieskolan. Rimligen är behovet i en gymnasieskola av att förmedla allmänna kunskaper mindre, om den har elever som har gått tio år i grundskolan. Detta förslag har liksom en del andra från skolminister Göran Persson väckt en hel del oro runt om i landet, inte minst bland föräldrar till barn i de aktuella åldrarna. De har bl.a. av det skäl som Birgitta Rydle nämnde, att förslaget först presenterades i ett ekonomiskt krispaket, fått en känsla av att det framläggs främst av ekonomiska skäl, inte av omsorg om barnen och av pedagogiska skäl. Mot den bakgrunden tycker jag att det är betydelsefullt att utskottet gör ett tillkännagivande till regeringen med en del synpunkter på vilka förutsättningar som bör föreligga innan en kommun i större utsträckning börjar ta in sexåringar i skolan. Utskottet understryker vikten av att övergången till en flexibel och genomsnittligt sänkt skolstartsålder ställer krav på förändringar i kommunerna. De höga kvalitetskrav som vi vill ställa på all skolverksamhet måste givetvis också gälla för den verksamhet som nu kommer att erbjudas sexåringar. Även om strävan skall vara att i största möjliga utsträckning tillgodose föräldrarnas önskemål, bör sexåringar tas emot bara i den utsträckning som skolorganisationen kunnat anpassas till denna elevgrupps behov. En avgörande fråga är självfallet tillgången på lärare och annan personal som fått möjlighet att genomgå fortbildning samt sammansättningen av personalgrupperna. En annan faktor är tillgången till ändamålsenliga lokaler. En ytterligare faktor är förekomsten av sådana former för samarbete mellan förskola och skola samt inom grundskolans lågstadium som möjliggör en individualiserad verksamhet. Detta är viktiga markeringar och jag förutsätter att regeringen på lämpligt sätt för dessa synpunkter vidare till landets kommuner. När det gäller frågan om skolpliktsåldern får själva begreppet skolplikt en något reducerad betydelse i det mera flexibla system som både socialdemokrater och t.ex. folkpartister vill införa. Jag tycker dock att utskottsmajoriteten är ute litet väl mycket på det sluttande planet när man säger i utskottsbetänkandet: ''Därmed reduceras begreppet skolplikt till att vara den juridiska term som garanterar barn rättighet att gå i skolan.'' Det är väl trots allt att något försnäva begreppet skolplikt. Men det är klart att skolpliktens inträdande blir ett något mer relativt begrepp i den mer flexibla verklighet som vi ser framför oss. Jag tycker ändå, som Birgitta Rydle också har utvecklat, att det är naturligt, när detta blir vanligt, att vi talar om en flexibel och genomsnittligt sänkt skolstartålder. Propositionen kan ju bara tolkas på det sättet och utskottsmajoriteten läser också in detta i den. Motivet är att den genomsnittliga skolstartåldern skall sänkas till sex år. Vi tycker då att det blir naturligt att vid någon tidpunkt också ändra lagstiftningen som reglerar skolpliktens inträdande och att det då blir vid sex år. Mognadsspridningen bland barn i de här åldrarna som vi nu talar om är mycket stor. Det talar i sig för en nära samverkan mellan barnomsorg och skola, en strävan mot arbetsformer i skolan där gränserna mellan årskurserna löses upp och just möjlighet till flexibel skolstartålder. Allt detta talar för att vi eftersträvar ett årskurslöst lågstadium. Det skall inte vara något absolut krav i alla kommuner, men jag tror att det flesta pedagoger numera är överens om att ett sådant arbetssätt underlättar en individualisering av undervisningen för barnen i de här åldrarna. Det är svårt att säga när detta beslut om sänkt skolpliktsålder bör fattas. Det beror litet grand på i vilken takt den här förändringen kommer att genomföras. Jag förmodar att det kan bli aktuellt någon gång i mitten av 90-talet. Den andra frågan som jag tänkte beröra gäller friskolor. Det är ju också en gammal fråga. Det är mycket få svenska barn och ungdomar som går i friskolor. Det är mindre än 1 % av det totala elevantalet. Jag menar ändå att det är en principiellt mycket viktig fråga. Det är bra att det finns andningshål i systemet för dem som känner att de inte passar in i det offentliga systemet. Det är bra att vi gör allt möjligt, bl.a. att vi visar generositet mot friskolor för att öka valfriheten i utbildningssystemet. Även om jag inte tycker att det skall vara ett villkor för rimliga bidrag, tror jag att det i praktiken ofta är så att friskolorna tillför det offentliga skolsystemet en hel del. Det kan vara pedagogiska idéer, men faktiskt också organisatoriska verksamhetsmässiga idéer. Mot den här bakgrunden tycker jag att det är mycket tillfredsställande att utbildningsutskottet har ändrat en del i skolministerns förslag när det gäller statsbidrag till friskolor. Vi tycker att det är en rimlig princip att de elever som går i friskolorna räknas in i det underlag man använder sig av när statsbidragets storlek räknas ut. Kommunerna skall alltså även få pengar för de elever som går i friskolor. Detta har då lett till en diskussion, en offentlig debatt, om vilka skyldigheter kommunen egentligen har att skicka dessa pengar vidare till friskolorna. Det har observerats att det i något sammanhang står ''bör''. I den skrivning som utskottet nu har enats om står det visserligen ''bör'' i en mening, men det står ''skall'' i en annan. Man behöver inte ägna sig åt sådan exegetik. Om man läser det i dess helhet är det alldeles uppenbart att andemeningen är att kommunerna skall föra dessa pengar vidare så att friskolorna får rimliga ekonomiska förutsättningar. I det perspektivet skall man också se det utskottsinitiativ vi har tagit för att rädda ett antal Waldorfskolor ur deras akut ekonomiska problem. Nu blir detta bidrag den brygga till ett bra statsbidragssystem för fristående grundskolor som det var avsett att vara. Nu finns det väl gott hopp för Waldorfskolorna att de skall kunna ha en betydligt stabilare ekonomi i framtiden. Vi är dock inte fullt nöjda på denna punkt heller. Detta är inte det system för skolpengar som vi har som långsiktigt mål. En uppenbar brist är också att friskolor på gymnasienivå inte omfattas av det här systemet. Vi har accepterat det i år, eftersom det kan finnas svårigheter att kortsiktigt foga in dem i systemet. Vi säger i ett särskilt yttrande att vi tycker att det på lång sikt är naturligt att också föra in de fristående gymnasieskolorna i samma bidragssystem. Det är också viktigt att lagstiftningen görs något tydligare dels när det gäller rätten att välja skola, dels när det gäller kommunernas skyldigheter att informera eleverna och föräldrarna i kommunen om de rättigheter som finns. En sista fråga som man naturligtvis kan ha funderingar på är vad som skall gälla för det kommunala bidragen till fristående skolor. Man kan naturligtvis se det som en kommunal fråga. Med vår grundsyn på de här frågorna, där vi betraktar det som en slags medborgerlig rättighet att få gå i skolor utanför det offentliga skolsystemet, blir det naturligt att också kommunerna skall vara skyldiga att betala rimliga kommunala bidrag till godkända friskolor. Får jag till sist säga några ord om detta med godkännande. Min erfarenhet är att friskolorna i de allra flesta fall är ett utomordentligt positivt inslag i det svenska skolsystemet, men man skall inte bortse ifrån att det kan komma att uppstå skolor som inte bör accepteras, som inte bör godkännas.

Jag är optimistisk och tror att den situationen inte skall behöva förekomma särskilt ofta. Med den bakgrund jag nyss nämnde om hur vi ser på rätten att gå i en fristående skola, tycker jag att det är rimligt att om myndigheterna bedömer att skolan inte är acceptabel skall den frågan kunna prövas i förvaltningsdomstol. Herr talman! Vi vidhåller alla de reservationer som folkpartiet har stött i betänkandet, men för att spara tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 5 och 15.

Herr talman! Låt mig inleda vid sidan av ämnet, eftersom Lars Leijonborg inte drog sig för att fortsätta debatten från det föregående ärendet. Om Lars Leijonborg hade lagt ner lika mycket möda på att lyssna på vad jag sade, eller i morgon anstränger sig att läsa protokollet, kommer han att upptäcka att jag sade att Ann-Cathrine Haglund lät som ett eko från 40-talet. Det är exakt samma argument som då användes mot att utöka skoltiden. Jag tillskrev inte det påståendet något eller några speciella partier. Jag är väl medveten om att bondeförbundet i långa stycken, även i skolfrågor, kunde betraktas som kulturkonservativt. I den förra debatten tillskrevs jag rollen som Göran Perssons främsta vapendragare. Jag vet inte riktigt vad som avsågs, och jag är inte säker på att Göran Persson riktigt delar den uppfattningen. Jag är alldeles övertygad om att han inte kommer att göra det efter denna debattomgång. Jag kan instämma i det epitetet om det med att vara hans vapendragare innebär att efter bästa förmåga och med de motionsyrkanden som centerpartiet har lagt försöka att få litet hyfs och ordning på hans propositioner. Men vi godtar inte vad än regeringen föreslår. Vi har vår bestämda uppfattning, och vi driver vår politiska linje kontinuerligt. Där linjerna sammanfaller ser vi till att det blir resultat. Där linjerna inte sammanfaller försöker vi efter bästa förmåga att åstadkomma en förändring. Alltemellanåt, ganska ofta, lyckas vi. Vi har däremot inte lyckats när det gäller frågan om den flexibla skolstarten. Vi kan där notera att högeralliansen helt plötsligt byter sammansättning. Ut tågar Eva Goe s och in kliver Göran Persson. Vi kan då se Ann-Cathrine Haglund, Göran Persson och Lars Leijonborg falla varandra i armarna och tillsammans se till att hasta igenom ett förslag om den s.k. flexibla skolstarten. Om man i den förra debatten kunde hävda, vilket en del gjorde, att det hela hade gått fort och att det var illa förberett, vad skall man då säga om denna fråga? Alla de förutsättningar som har åberopats under resans gång om ett gemensamt måldokument, tillgång till utbildade lärare och förskollärare, gemensam fortbildning för personalkategorierna osv. saknas. De finns inte. Ändå skall beslutet hastigt genomföras och den flexibla skolstarten skall inledas redan nu till höstterminen. Vi i centern har sagt att det viktigaste i bedömningen av denna fråga är att göra bedömningen utifrån elevernas behov. Jag tycker sannerligen inte att man har gjort det. Det finns en lång rad frågor som jag tycker är illa belysta och som inte alls är besvarade. Vi har hört först Birgitta Rydle och sedan Lars Leijonborg argumentera utifrån sina resp. ståndpunkter och reservationer. Det må man väl göra. Men faktum kvarstår att det är ni tre partier tillsammans som ser till att förslaget nu går igenom. Ni röstar inte emot det utan för det. Det innebär t.ex., Lars Leijonborg, att de sexåringar som nu börjar i grundskolan får en kortare skolgång på bara nio år. De tappar alltså sitt förskoleår. Det är alldeles uppenbart så. Sedan kan man ha fromma förhoppningar om att det skall hända något under resans gång, och det har tydligen Lars Leijonborg. Men han har inte funderat över att det kanske vore bra att redan inledningsvis och under de första åren ha klart för sig hur läroplanen ser ut för en tioårig grundskola, och hur tim och kursplaner skall sammansättas. Läroplansarbetet är i full gång. Då skall man ha klart för sig om man gör en läroplan för nio år eller tio år. Det går inte att vänta till slutet av 90-talet, Lars Leijonborg. Då är det litet väl sent när det gäller de barn som nu börjar skolan. Vi vet inte hur det blir för femåringarna. Skall de i stället få ett förskoleår? Vi vet inte hur det blir för ungdomarna så småningom vid övergången till gymnasieskolan. Vi vet däremot hur det är med kostnaderna. Det statsbidragssystem som vi nu har för barnomsorgen beräknas med utgångspunkt i det antal barn som är inskrivna i barnomsorgen vid det tillfälle som gäller. För de sexåringar som nu lämnar barnomsorgen kommer det inte att utgå något statsbidrag inom barnomsorgsbidraget till kommunerna. När barnen sedan kommer till grundskolan, beräknas statsbidraget till grundskolan på det antal barn som gick i skolan året innan. Alltså får kommunen inte statsbidrag för sexåringarna i skolan heller. Det är litet uppseendeväckande att de partier som alldeles nyss i den föregående debatten hyste sådant bekymmer för kommunernas ekonomi och de kommunala kostnaderna inte ett ögonblick har funderat på vad detta innebär för kommunerna. Kommunförbundet har bl.a. hävdat att fullt genomfört innebär detta en kostnadsökning på ungefär 2 miljarder kronor. Var skall de pengarna tas från? Det är ingen som har något svar på den frågan. Vi vet dessutom att det är många som inte är särskilt förtjusta i förslaget. Merparten av föräldrarna är negativa. Lärarna och förskollärarna som skall svara för uppgiften är också negativt inställda med de dåliga förutsättningar som de har givits i sammanhanget. Därför är det alldeles självklart för vårt parti att yrka avslag på förslaget. Jag yrkar bifall till reservation 4. När debatten har förts i utskottet har vi märkt att de som så småningom har bildat majoriteten efter hand har tagit ett och annat steg tillbaka. Skrivningarna som Lars Leijonborg hänvisade till på slutet tillkom i det allra sista momentet. Jag tror t.o.m. att vi fick lov att bordlägga justeringstillfället ett par gånger för att alla skulle hinna bli överens om vad där skulle stå. Där anges ett antal förutsättningar. Det gäller bl.a. att bara ta emot sexåringar i den utsträckning som skolorganisationen kan anpassas till denna elevgrupps behov. Jag frågar mig hur många kommuner som kommer att göra det till hösten. Det talas om ett antal förutsättningar som skall vara vid handen. Jag har berört några stycken av dem, t.ex. tillgång till lärare och annan personal som fått möjlighet att genomgå fortbildning samt sammansättningen av personalgrupperna. Hur många kommuner kommer att ha löst den frågan till höstterminens början? Innehåll och metodik måste anpassas efter barnens behov, och det skall ges sådana samarbetsformer att det går att åstadkomma en individualiserad verksamhet. Dessutom framgår det i betänkandet att det skall finnas tillgång till lokaler som är ändamålsenliga. Min fråga till er som utgör majoriteten, nämligen folkpartiet, moderaterna och Helge Hagberg som så småningom kommer upp i debatten: Vad innebär ändamålsenliga lokaler i det här sammanhanget? Duger ett vanligt klassrum på 50--60 m2 som finns för våra sjuåringar? Vad är ändamålsenliga lokaler för att också ta emot sexåringar? Skall det finnas tillgång till utrymmen för vattenlek, att leka med färger och sovutrymmen med madrasser? Vad är ändamålsenliga lokaler? Det vore bra att få svar på den frågan. Det finns säkert en och annan kommun som funderar över vad utskottsmajoriteten menar när man föreskriver som en förutsättning att det skall finnas ändamålsenliga lokaler. Herr talman! Jag skall gå över till en helt annan fråga. Det gäller frågan om hemspråksundervisningen och förläggningen av densamma till lördagar. Riksdagen fattade så sent som strax före jul beslut om ett nytt statsbidragssytem och ansvaret för skolan. På förslag av Göran Persson slog riksdagen fast att kommunerna skall få sina pengar, och sedan är det kommunerna som helt och fullt bestämmer om sin organisation och hur de använder dessa pengar på bästa och mest rationella sätt. Vi sade att kommunerna var bäst lämpade att göra dessa bedömningar. Vi hann inte mer än att fatta beslutet här i riksdagen förrän budgetpropositionen kom i januari. Där sade helt plötsligt Göran Persson: På hemspråksundervisningen skall vi spara 300 milj.kr. För säkerhets skull pekar man också ut grundvuxutbildningen, som skulle dras med en besparing på 55 milj.kr. Efter att ha hört Göran Perssons tidigare utläggningar kan man fråga sig vart den socialdemokratiska skolideologin tog vägen. Vart tog skolideologin vägen den gången, Göran Persson? Är det inte invandrarbarnen och de vuxna lågutbildade som kanske har bäst behov av samhällets stöd? De skulle helt plötsligt vara ett besparingsobjekt, utpekade av regeringen. Riksdagen upptäckte ganska snart, och riksdagsmajoriteten kunde övertygas, att detta inte var ett särskilt bra sätt att hantera statsbidragssystemet. Om man har beslutat om ett generellt system kan man inte göra den här typen av selektiva besparingar. Riksdagen beslutade därför också att det skall gå till på ett annat sätt. Vi lyckades inte avvärja besparingen till sin totala volym, vilket bl.a. Ylva Johansson har påpekat i den tidigare debatten. Men vi såg i varje fall till att besparingen drabbade sektorsbidraget och inte specifikt hemspråksundervisningen och grundvuxutbildningen. Men tyvärr hade redan en stor del av skadan skett. Många av landets kommuner hade tagit dessa signaler ad notam och börjat skära ner sin hemspråksundervisning, eftersom man skulle drabbas av en besparing som just riktades mot hemspråksundervisningen. Här ställde Göran Persson till med mycken skada för hemspråksundervisningen i detta land. Det är kommunerna som självständigt skall bestämma var de skall ta ut denna besparing. Det skall varken regering eller riksdag peka ut. Dessutom skall jag kanske påminna om att riksdagen återupprepade sitt tidigare ställningstagande att hemspråksundervisningen är viktig och skall ha samma arbetsvillkor som andra ämnen i skolan. Jag har förgäves gång på gång ställt frågan i utskottet när majoriteten nu bestämt sig för att tillåta att hemspråksundervisning förläggs till lördagar: Är detta villkor som är likvärdiga jämfört med dem för andra ämnen i skolan? Jag har inte fått något svar på detta, och jag är heller inte så säker på att jag får något svar från Göran Persson heller. Herr talman! Jag drar nu över min anmälda taletid litet grand, men jag skall tjäna in den i nästa debatt i stället. Herr talman!

Sedan faller Göran Persson in i den vulgärdebatt som pågick ett tag i media förra året när han säger: ''Vad som hänt är att hemspråksundervisningen i en lång rad kommuner har organiserats på ett sådant sätt att det nästan blivit fråga om enskild undervisning -- det har varit en lärare och en elev''. Detta hör till undantagen, Göran Persson. Landets kommuner har varit betydligt mer medvetna om att hantera sina resurser än att göra på detta sätt. Vidare säger Göran Persson, vilket är uppseendeväckande: : ''När vi nu ställer krav på att det skall vara minst fem elever i varje hemspråksgrupp, kommer verksamheten att bli mer skolliknande - -''. Göran Persson kan inte ställa några sådana krav. Det är kommunerna som avgör hur de skall sammansätta sina undervisningsgrupper. Nu har de fått sina resurser, och de skall själva bestämma hur de vill hantera dem. Om de anser sig ha råd, och även är beredda att skjuta till av kommunala medel, att undervisa en eller två elever, har de sin fulla frihet att göra det. Jag anser att ett statsråd i ett frågesvar skall vara noga med att inte ge den typen av information. Detta används som argument när man säger att lördagsundervisning trots allt är ganska bra och att det skulle vara till en fördel till hemspråksundervisningen. Jag vill alldeles bestämt hävda, att det är det sannerligen inte. Både kraven på besparingar inom hemspråksundervisningen och kraven att hemspråksundervisning skall förläggas till lördagar har sitt ursprung i moderatmotioner som allt emellanåt har dykt upp här i riksdagen. Så går det, Göran Persson, om man ger sig i lag med högern. Då blir detta resultatet. Jag kan försäkra Göran Persson att de som varit engagerade i hemspråksundervisningen och insett vad detta betyder för invandrarbarnen och vet att hemspråkslärarna också har en social betydelse, är verkligen bekymrade över den här typen av signaler från regeringskansliet. När dessutom denna typ av uttalanden och förslag från stöd här i kammaren finns det enligt min mening ytterligare anledning att vara bekymrad. Jag kan förstå att moderaterna, som tidigare har drivit denna fråga är nöjda. Men att ledamöter från folkpartiet liberalerna, som i andra sammanhang brukar vara mycket engagerade och förstående i invandrarfrågor och flyktingfrågor, ställer upp på den här typen av förslag är mycket anmärkningsvärt. Låt mig till sist helt kort säga något om statsbidraget till de fristående skolorna. Vi är nästintill helt nöjda med förslaget, eftersom det innebär ett bifall till centermotionen. Den enda invändning vi har är att detta inte gått att genomföra tillräckligt snabbt. Vi ville att statsbidrag skulle utgå redan från detta läsår, men nu blir det först året därefter. Låt mig lämna denna fråga och notera att det finns en passus i utskottets betänkande där utskottet säger att det kan förekomma att en avgift tas ut i en fristående skola men att den skall vara skälig och att kommunen bör ha möjlighet att avväga verksamhetsbidraget till skolan med hänsyn till avgiftens storlek.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

Herr talman! Jag vill i all stillsamhet lämna några upplysningar till Larz Johansson. När det gäller hemspråksundervisningens förläggning till lördagar har det också väckts socialdemokratiska motioner om detta. Det har kanske inte Larz Johansson uppmärksammat. Jag vill också upplysa Larz Johansson om att många kommuner är väl förberedda för en tidigarelagd skolstart. Redan på den tiden när förskola-skolakommittén arbetade och vi åkte runt och besökte skolor över hela landet, fanns det på många håll en utomordentlig samverkan mellan förskola och skola som en förberedelse för en tidigare skolstart. Det fanns skolor med en fin samordning av lokaler och en god samverkan mellan förskollärare och lågstadielärare på så sätt att lågstadielärare kunde gå till förskolan och förskolelärare gå toll lågstadiet. Detta är inte något som kommer som en blixt från en klar himmel för kommunerna.
Herr talman! Jag vill säga ett sista ord när det gäller bondeförbundets ställningstagande till obligatorisk sjuårig folkskola. När Larz Johansson tidigare talade om detta i dag sade han: När vi förlängde folkskolan. Detta kan naturligtvis tolkas som vi svenskar, men om någon skulle ha tolkat det som ''vi bondeförbundare'' eller ''vi centerpartister'' är det angeläget att göra detta historiska klarläggande. Jag medger att från mina utgångspunkter tar man en viss risk, när man går med på att säga ja till skolministerns förslag om flexibel skolstart, för vi har naturligtvis inga garantier för att vi får den förlängning till tioårig grundskola som vi tycker är oerhört viktig. Men jag anser ändå att Larz Johansson något överdriver nödvändigheten av att nu fatta detta beslut. Jag hade gärna sett ett principbeslut, och jag hoppas att Larz Johansson och hans parti och Ylva Johansson gärna också och hennes parti, om hon har något, röstar på den reservation som handlar om skolpliktsåldern, om jag har yrkat bifall till den, vilket nu inte kommer ihåg. Det skulle vara bra om vi nu fick ett principuttalande om förlängning av grundskolan till tio år. Det verkar som om Larz Johansson har några egna undersökningar om hur hemspråksundervisningen har bedrivits här i landet. Jag har i och för sig ingen anledning att försvara skolministerns frågesvar, men såvitt jag förstår kan man bara tolka den statistik som föreligger i riksrevisionsverkets undersökning så att en hel del hemspråksundervisning som har bedrivits har skett i form av enskild undervisning, för annars stämmer inte totalsiffrorna. Vårt besked är enkelt. Om man lokalt anser det lämpligt att bedriva hemspråksundervisning på lördagar, anser vi att det inte skall vara något förbud mot detta. Att det på några håll kan komma att bli aktuellt beror förstås på att så många invandrarelever själva känner att de går miste om för mycket av den övriga undervisningen. De vill inte vara frånvarande från så många timmar i andra ämnen. Ett alternativ är att lägga hemspråksundervisningen senare på eftermiddagarna, men där det av transportskäl och annat är omöjligt kan det vara lämpligt att lägga undervisningen på lördagar. Jag förstår inte varför Larz Johansson, som är så mycket för decentralisering, tycker att den möjligheten skall vara stängd för de kommuner och skolor som vill organisera verksamheten på det sättet.

Herr talman! Jag är tacksam för att Birgitta Rydle påminde mig om förskola-skola-kommittén och dess arbete. Det var ju faktiskt på det sättet att förskolaskola-kommittén kom fram till att det inte fanns anledning att tidigarelägga skolstarten, inte ens att göra den flexibel. Som bekant var Göran Persson ordförande i förskola-skola-kommittén på den tiden. Till Lars Leijonborg vill jag säga att ibland kanske jag uttrycker mig litet slarvigt. Hans tolkning att jag menade ''vi svenskar'' var alldeles rätt. Lars Leijonborg säger att folkpartiet naturligtvis tar en viss risk när man accepterar förslaget om flexibel skolstart. Det är ganska lindrigt uttryckt, Lars Leijonborg. Läroplanskommittén har nu startat sitt jobb och kommer i princip att vara färdig nästa höst. Då skall årets sexåringar starta i årskurs 2. Jag tror att det har en viss betydelse för deras fortsatta skolgång, om de vet att de skall gå nio eller tio år i skolan. Jag tror också att det har en viss betydelse för hur läroplanerna ser ut och framför allt hur tim och kursplaner konstrueras för deras fortsatta skolgång. Det kan man inte vänta till slutet av 90 talet med att bestämma, för det kan ju vara på det sättet att då har de läst det som tim och kursplanen föreskriver under de nio år som de har gått i skolan, och så har de plötsligt ett tionde år som i princip är blankt i läroplanen. Det kan naturligtvis inte Lars Leijonborg mena. Sedan sade Lars Leijonborg apropå hemspråksundervisningen att det fanns ju statistik, och han hänvisade till riksrevisionsverkets rapport. Ja, Lars Leijonborg, den bygger på några få intervjuer i åtta kommuner och två länsskolnämnder i landet. Att av det dra de långtgående slutsatser som riksrevisionsverket gjorde och sedermera också regeringen gjorde är verkligen att hårdra resultatet. Dessutom skall man konstatera att riksrevisionsverket gjorde bara en tidsmässig och ekonomisk bedömning. Riksrevisionsverket har verkligen inte kompetens att göra någon som helst pedagogisk bedömning av de här frågorna, och det är uppenbart att det har man inte gjort i regeringskansliet heller. Sedan tar man en viss risk också när man förlägger undervisning till lördagar som Lars Leijonborg inte riktigt tänkte på. Eftersom hemspråksundervisningen är frivillig för eleverna, är det ganska lätt att föreställa sig hur en 8-, 9 eller 10-åring känner det om man måste gå i skolan också på lördagen, när alla ens kompisar är lediga och håller på med roliga och trevliga saker. Det är snubblande nära att man vädjar till sina föräldrar att slippa den här frivilliga undervisningen. Då blir väl hemspråksundervisningen inte så dyr i framtiden, och det var kanske det som var meningen.
Herr talman! Vi skall ju votera om det här ärendet på tisdag, såvitt jag förstår, så det är gott om tid till dess. Skulle reservation 4 om flexibel skolstart avslås i moment 5, hoppas jag att centerpartisterna röstar på reservation 5 i moment 6, som just handlar om tioårig skolplikt. Det blir i så fall en viktig markering av att det finns ett brett stöd för den tanken. Vi vet att det finns ett sådant stöd i skolvärlden, men det vore säkert bra att få markerat också att det finns ett bredare parlamentariskt stöd för detta än bara folkpartiet liberalerna. När det gäller hemspråksundervisning på lördagar är det min förhoppning att en sådan förläggning av undervisningen inte genomförs utan ordentliga kontakter med de invandrargrupper som berörs. Jag vet att i hemspråksundervisningens barndom, om jag får uttrycka mig så, var det här inte alls ovanligt, och det fungerade då. Jag har litet annan upplevelse av invandrarbarnens och invandrarföräldrarnas uppskattning av hemspråksundervisningen än vad Larz Johansson tycks ha. Eleverna vill gärna gå där, men de är också medvetna om att när undervisningen är schemalagd, som nu sker, innebär det i praktiken att de går miste om många andra lektioner som de också skulle vilja följa. Då kan ibland lördagsundervisning vara den enda möjliga lösningen på den annars omöjliga ekvationen.
Herr talman! Mycket kort. Lars Leijonborg bygger uppenbarligen mycket av sin politik på förhoppningar. Han har en förhoppning om att centern skall rösta på folkpartiets reservation på tisdag. Han har en förhoppning om att invandrarbarnen skall gå i skolan på lördagar. Han har en förhoppning om att förändringarna skall ske efter överläggningar med invandrarnas organisationer. Jag tror att det vore bättre om Lars Leijonborg byggde mer av sina ställningstaganden på fakta än på förhoppningar.

Herr talman! Jag är glad över att jag lever i ett mångkulturellt land. I det framtida Sverige kommer det mångkulturella att vara än tydligare än i dag. Våra invandrare och flyktingar och i än större utsträckning deras barn är i det perspektivet en stor tillgång. Tvåspråkighet och kulturell kompetens kommer att efterfrågas både i näringslivet och i samhället i övrigt. Inom många yrken är tvåspråkighet en viktig merit, och än viktigare kommer den att bli. En bra hemspråksundervisning är i det perspektivet en framtidsinvestering. Som ni som är kvar här i kammaren nu naturligtvis vet, består hemspråksundervisningen av två delar: Drygt en tiondel av grundskoleeleverna har ett annat hemspråk än svenska. Av dessa deltar ungefär 65 % i hemspråkundervisningen. I Tvåspråkighet har i Sverige tidigare ifrågasatts, men i dag ses det av de flesta lingivistiker och psykologer som en viktig individuell kompetens och resurs. Man har i noggranna undersökningar funnit att tvåspråkiga barn och ungdomar generellt sett inte uppvisar sämre skolresultat än enspråkiga. Tvärtom har man funnit att de har ett något bättre resultat. För att hemspråksundervisning skall kunna ske på ett bra sätt krävs det att elevens hemspråkslärare och ordinarie lärare samarbetar. Det är bara på så vis eleverna kan få en relevant studiehandledning av sin hemspråkslärare. Det är därför viktigt att samarbetet mellan lärarna underlättas. Om hemspråksundervisningen i stället förläggs till lördagar kommer detta nödvändiga samarbete att försvåras. Jag vill ta upp en annan aspekt till behandling. Hemspråkslärarna är viktiga personer ute på skolorna. De har som alla lärare fler funktioner än att bara undervisa. Hemspråkslärarna är viktiga i det sociala arbetet på en skola. De är också viktiga som förebilder inte bara för elever med annat ursprung än det svenska, utan i lika hög grad för de svenska eleverna. Det är nämligen så att det i vårt samhälle inte finns så många invandrare i läraryrket eller i andra högstatusyrken. Det är viktigt att också invandrare som inte städar eller har andra lågstatusyrken också syns för de svenska eleverna. Det kommer de inte att göra om de har undervisning på lördagar. Då deltar inte nämligen de elever som har svenska som modersmål. Undervisningen i hemspråk är inte obligatorisk. Men det får inte tas som intäkt för att särbehandla hemspråksundervisningen och ge den sämre villkor än annan undervisning i skolan. För ungefär en månad sedan sade, som tidigare sagts, ett enhälligt utskott följande: ''Avslutningsvis vill utskottet stryka under att hemspråksundervisningen självfallet bör ha samma ställning som undervisningen i andra ämnen i skolan och därvid ges likvärdiga arbetsmöjligheter.'' Tre av de partier som för en månad sedan stod bakom detta utställningstagande är nu beredda att besluta om lördagsundervisning i hemspråk. Jag delar den uppfattning som utskottet tidigare uttryckte. Jag tycker därför att regeringens förslag skall avslås. Jag tycker att det skall bli intressant att få höra Helge Hagbergs förklaring till hur utskottet kan kombinera det tidigare ställningstagandet med det förslag om undervisning på lördagar som det nu lägger fram. Statsrådet Göran Persson har dragit paralleller till minsta gruppstorlek för anordnande av tillval av tyska och franska i grundskolan. Det kan låta rimligt om man inte tänker efter. Men jämförelsen haltar betänkligt. De språkliga tillvalen i grundskolan är två till antalet, hemspråksundervisning sker i dag på 82 språk. I praktiken kommer det att innebära att många elever inte har någon rätt till hemspråksundervisning. Detta gäller särskilt de elever som bor i glest bebyggda kommuner eller talar ett s.k. litet språk. Någon ''minsta rimliga gruppstorlek'' bör därför enligt vänsterpartiets åsikt inte fastställas. Samverkan mellan skola och förskola och mellan skola och skolbarnomsorg har successivt utvecklats. Barnens behov måste komma i första hand när formerna för denna samverkan bör utvecklas utifrån en gemensam helhetssyn på barnen. Så långt är de flesta överens. Vi är också överens om att det är angeläget att påskynda en fortsatt utveckling av samverkan mellan barnomsorg och skola. Men att påskynda utvecklingen får inte förväxlas med att ta förhastade beslut. Ett flagrant exempel på ett sådant förhastat beslut är att regeringen i höstas lät sexåringarna få en framträdande plats i ett krispaket för att hejda valutautflödet ur landet. Skolan är, enligt vår mening, ännu inte mogen att ta emot hela årskullar med sexåringar, även om utvecklingen går mot att skillnaderna mellan skola och barnomsorg minskar. Larz Johansson har tidigare ställt de flesta av de frågor som naturligt infinner sig inför den s.k. flexibla skolstarten. Jag skall inte upprepa dem. Enligt vår mening måste en rad förändringar till innan en sådan reform kan diskuteras. Barnomsorg och skola måste omfattas av ett gemensamt måldokument, och en gemensam lokal organisation för barnomsorg och skola, som nu är möjlig, bör växa fram i kommunerna. Men det krävs också en samordning på central nivå. Det är en fråga som vi inte har att hantera i utbildningsutskottet, men jag vill ändå något beröra den. Det är viktigt att ansvaret för barnomsorgen så snart som möjligt överförs till det nya skolverket för att kunna bli en naturlig del av den struktur och kompetens som nu kommer att byggas upp i det nya verket. När vi har ett gemensamt måldokument för barnomsorgen och skolan blir det naturligt att skolverkets uppföljning, utvärdering och fältorganisation även omfattar barnomsorgen. Men det finns betydande nackdelar med att vänta tills detta dokument finns färdigt och antaget. För att undvika att barnomsorgen i framtiden blir en bisyssla i det nya skolverket bör barnomsorgen redan från början finnas med som en naturlig del av det nya verkets ansvarsområde. Det är inte minst viktigt att den fältorganisation som skall byggas upp även tar hänsyn till de behov av kvalitetskontroll och uppföljning av centralt fastställda mål som finns inom barnomsorgen. Enligt vår mening bör det vara möjligt att så småningom skapa en obligatorisk verksamhet för sexåringarna -- eventuellt även för ytterligare åldersgrupper -- som tar till vara och för samman det bästa från förskolans praktik och pedagogik med lågstadiets arbetssätt. I det sammanhanget bör även tioårig skolplikt bli aktuellt. Men det är en dålig lösning att pressa in sexåringarna i den befintliga första årskursen utan att först genomföra förändringar av skolan. Jag vill till Lars Leijonborg säga att vänsterpartiet i en eventuell omröstning om folkpartiets reservation 5 kommer att avstå. En förändrad första årskurs i skolan bör i så fall utgöras av en integrering av förskola och skola där förskollärare och lågstadie eller grundskollärare arbetar tillsammans. Viktiga erfarenheter från den verksamhet som redan i dag finns för sexåringarna bör utgöra grund för en sådan första årskurs. För att detta skall bli möjligt måste lågstadielärare, grundskollärare och förskollärare erbjudas relevant fortbildning. Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag att redan till hösten låta åtskilliga sexåringar börja skolan. Jag vill också säga att jag är skeptisk till resonemanget om en flexibel skolstart, eftersom jag ser en risk att skolan kan avhända sig ansvaret och hänvisa barnen tillbaka till barnomsorgen när skolan inte klarar av att tillgodose de ett år yngre barnens behov. Jag vill till sist säga några ord också om elevinflytande. Det är naturligt att en demokratisk skola måste ge eleverna betydligt större möjlighet att vara med och bestämma över sin skola. Decentraliseringen av ansvar får inte leda till att lärare och rektorer ges större makt på elevernas bekostnad. Eleverna måste tvärtom ses som medarbetare på skolan och få ta sin del av det decentraliserade ansvaret. Åtskilliga studier visar att eleverna önskar större inflytande över sin situation både när det gäller trivsel, ordning, undervisningens innehåll och arbetssätt. De sämsta möjligheterna till inflytande har eleverna i dag när det gäller undervisningen. Men eleverna redovisar störst önskan om ett vidgat inflytande över just undervisningen. Vi i vänsterpartiet var i höstas, när vi behandlade ansvarspropositionen, ensamma om att kräva en lagstiftning som garanterade elevernas inflytande. Nu föreslås att en sådan portalparagraf som markerar elevernas rätt till inflytande över sin utbildning skall finnas med i skollagen. Jag vill säga att vi i vänsterpartiet noterar detta med tillfredsställelse. Vänsterpartiet står naturligtvis bakom de reservationer som jag har undertecknat. I detta sammanhang vill jag dock bara yrka bifall till reservation 4 och 16.

Herr talman! Jag vill göra ännu ett försök att värva röster till vår reservation 5. Detär ju åtskilliga dagar kvar innan vi skall rösta om den. Vänsterpartiet kan väl t.ex. ta något extra gruppmöte om detta. Vi kommer då att veta att riksdagen sannolikt har fattat ett beslut om godkännande av dessa riktlinjer om flexibel skolstart som finns i propositionen. Syftet med det är ju -- även om det inte särskilt klart utsägs i propositionen -- att de flesta barn skall börja skolan vid sex års ålder. I det läget är det väldigt viktigt att vi så småningom får en förlängning av grundskolan. Ett principuttalande om det nu skulle vara mycket bra. Det är ju inte nödvändigt att fatta själva beslutet nu. Vi vet ju inte exakt hur många sexåringar som kommer att börja skolan. Om vi förutsätter att det om några år ändå är det övervägande antalet vore det bra med en bred uppslutning kring ett sådant principbeslut. Vänsterpartiet skulle därför kunna göra en progressiv insats i skolpolitiken genom att stödja folkpartiets reservation 5.
Herr talman! Det är klart att det är frestande för oss i vänsterpartiet att få göra något som enligt Lars Leijonborg bidrar till en progressiv utveckling i skolpolitiken. Jag måste trots den frestelsen göra honom besviken. Vi är negativa till hela konstruktionen om en flexibel skolstart. På sikt kan det bli aktuellt med en sänkt skolpliktsålder, och då är det aktuellt med en tioårig skolplikt. Men det beror på hur samarbetet mellan skola och förskola kommer att fortsätta att utvecklas och hur snabbt det kommer att gå. Jag tror att jag här i debatten har gjort klart hur vi ser på denna utveckling. Jag tror inte Lars Leijonborg behöver vara orolig för att någon skall sväva i tvivelsmål om hur vi på sikt ser på en förlängning av skolplikten. Men på tisdag kommer vi att avstå i omröstning om reservation 5.

Herr talman! Ylva Johansson och Larz Johansson har talat så väl om precis de saker som jag också tycker är väsentliga i det här betänkandet. Det har hänt mycket de två senaste åren på skolans område. Miljöpartiets krav på avveckling av SÖ, förändrat statsbidragssytem, mer inflytande i skolan för elever, lärare och föräldrar m.m. har fått gehör -- kanske inte fullt ut, men vi är på god väg, och det gläder mig. Jag vill här ta upp frågan om sexåringar skall börja skolan. Den har tydligen upprört halva Sverige. Jag skulle av de papper jag har fått nästan kunna ta fram en hög på tre decimeter. Det handlar om att man ganska fräckt kastade in denna flexibla sexårsstart i krispaketet. Man tog det som en intäkt för att man nu skulle klara den ekonomiska krisen. Jag vill definitivt dementera att det skulle finnas ekonomiska skäl till detta. Ekvationen går nämligen inte ihop om man gör rent samhällsekonomiska beräkningar. Man hade räknat med 200 miljarders vinst. Man har då räknat med att personaltätheten är högre inom barnomsorgen. Det är riktigt att den är högre inom barnomsorgen, men inte för sexåringar. Om man räknar på detta finner man att sexåringen i barnomsorgen kostar ca 20 000 kr. Ett skolbarn kostar ca 40 000 kr. Dagisbarnet däremot, som är yngre, är dyrare och kostar ca 60 000 kr. Detta är om man ser det ur samhällsekonomisk synvinkel. I krispaktetet kunde man läsa att om man börjar skolan som sexåring ''kommer arbetsmarknaden att tillföras ytterligare en åldersklass''. Men man måste ha glömt att uppföljningsansvaret fortfarande skall gälla. Det står i Växa med kunskaper. Detta innebär att de som inte väljer att fortsätta gymnasieskolan ändå kommer att kosta i takt med att arbetslösheten bland ungdomar ökar, vilket vi naturligtvis tycker är hemskt. Den svenska grundskolan omfattar i dag nio år, men så gott som varje sexåring går i förskola. Det innebär att barnet i praktiken har tio års skola. Det blir ingen kvalitetsvinst för samhället att tidigarelägga skolstarten och därmed låta ungdomar sluta skolan vid 15 års ålder för att bli en produktionsfaktor. Skollängden blir sammanlagt nio år, och barnet pressas in tidigare i den nuvarande skolan, som inte är anpassad till ett barn i den åldern. Om vi utgår från barnens bästa -- vilket vi skall göra -- måste själva skolformen förändras. Förskollärare och lärare skall fort och vidareutbildas, och undervisningen skall anpassas till sexåringarna -- inte tvärtom. Skolans nuvarande pedagogik och metodik är inte anpassad till sexåringarna. Man borde, som väl Larz Johansson tidigare berörde, ha tagit fram detta gemensamma måldokument, som man pratade så fint om, innan man planterar denna nya flexibla skolstart. Direktiven innebär att grundskolan och motsvarande skolformer och barnomsorgen får ett gemensamt måldokument. Det tycker vi är bra. Vi anser att det är ett minimikrav innan man beslutar om skolstart vid sex års ålder. När det gäller kostnader och pengar kan det få den effekten på privatekonomin att man väljer att låta barnet börja skolan vid sex års ålder trots att barnet inte är moget för det. Det är naturligtvis privatekonomiskt lönsamt att låta barnet börja skolan. Man slipper betala ur den egna kassan. Man kan bli bekymrad över lokaliteter, hur det skall fungera, hur barnen skall få utlopp för sin kreativitet osv. Detta har berörts av tidigare talare. De har sagt det så bra. Jag skall därför inte upprepa det. Jag går i stället in på nästa tema. Det gäller naturligtvis hemspråken. Hemspråk betyder oerhört mycket för identiteten. Hemspråkslärare är också förebilder. Det skulle kunna bli en bättre schemaläggning om också hemspråkslärarna fick -- som de själva föreslagit -- fortbildning i ett annat ämne, t.ex. musik, bild etc. Man skulle då kunna slå två flugor i en smäll. Förutom de elever som har rätt till hemspråksundervisning skulle då även de andra eleverna få tillgång till hemspråkslärare och kunna få träffa människor i ett mångkulturellt samhälle och överbrygga motsättningar -- som faktiskt växer för var dag som går. Jag frågar mig också varför just barn som skall läsa hemspråk skall hänvisas till att ha undervisning på lördagar. Varför skall de isoleras från sina klasskamrater eller andra vänner? De behöver deras gemenskap i ett fotbollslag eller liknande likaväl som alla andra barn behöver det -- kanske mer. Om kommunerna lägger hemspråksundervisningen på lördagar blir konsekvensen -- som jag ser det -- att de flesta kommer att välja bort den undervisningen. De signaler som gått ut till kommunerna har redan resulterat i att brev har skickats ut till föräldrarna om förfrågningar om de kan tänka sig att deras barn för sin hemspråksundervisning kan gå i en annan skola och om de kan tänka sig att läsa på lördagar. Detta är djupt beklagligt. Om man lägger undervisningen utanför skoldagen omöjliggör man dessutom samplanering mellan svenska, som andra språk, studiehandledning och hemspråksundervisning. Miljöpartiet motsätter sig bestämt att hemspråksundervisning läggs in på en skolfri dag, som t.ex lördag, och att minsta gruppstorlek skall vara fem elever. Vi har också berört en annan fråga. Det gäller skolhälsovården, som vi tycker skall fortsätta att vara obligatorisk. Man skall ha en hälsoundersökning per stadium. Det skall vara ett obligatorium. Det är ett sätt att inte särskilja någon. Enligt propositionens förslag kommer man att skilja ut dem som skall undersökas. Vi vill inte att det skall vara någon särskiljning och inte heller att någon skall kunna förbigås. Det är viktigt att man har denna omedelbara hjälp och att skolsköterska och ibland även skolläkare finns i barnens närmiljö. De skall vara en naturlig kontakt för barnen. Jag vill säga några ord om fristående skolor. Vi anser också att man skall kunna delegera rätt att starta fristående skolor i kooperativ och privat regi. Vi anser att statsbidragen skall följa eleven och att man inte skall dra in på dem. Larz Johansson var inne på detta att om man tar ut avgifter skall man sänka statsbidraget. Vi har inte övervägt det. Vi har sagt att vi tycker att det skall vara ett genomsnittligt statsbidrag till dem som går i fristående skolor. Det skall vara lika för alla barn. Jag yrkar -- precis som Ylva Johansson -- bifall till reservationerna 4 och 16.

Herr talman! I boken ''Riksdagen genom tiderna'' redogörs för den stora skolreformen på 1840 års riksmöte. I den står bl.a.: ''Ett för framtiden ännu viktigare beslut gällde folkskolan. Här stod schematiskt sett en konservativ opinion mot en liberal. De konservativa var främst intresserade av traditionell humanistisk bildning, med latin och teologi i centrum och med huvudvikten lagd vid gymnasium och universitet. Folkundervisning utöver de kyrkliga minimikraven ansågs ofta leda till en ytlig och samhällsvådlig halvbildning. En del konservativa menade dock, att en utbyggd folkundervisning skulle kunna ta ansvaret för proletariatets barn och underlätta den kommunala fattigvården. På liberalt håll förordades ett mera yrkesinriktat, praktiskt och 'realt' skolväsen, grundat på en obligatorisk folkskola med fasta skolor och seminarieutbildade lärare, utan prästerligt förmyndarskap.'' Vidare redogörs för det ibland komplicerade arbetet, som ledde fram till 1840 års folkskolestadga. Det var 150 år sedan detta verk antogs, och förberedelserna var säkerligen inte enkla. Man spårar också de ideologiska spänningsfälten för och emot. Naturligtvis återfinner vi dragen i den tidens idéströmmar med dem som gäller i dag. Det gäller t.ex. detta med att undervisningen skall omfatta alla och hur. En bild från den tid då folkskolan skulle införas kunde vara den här: Bilden är hämtad från hembygdsboken ''Sunnemoboken'' från år 1952. Där för professor Nils Lagerlöf pennan: En Yngling född i Sunne år 1820 får som tonåring höra talas om Han lejer skjuts av bönder i Fryksdalen som skall till Närke för att plöja. På så vis kommer han till ett vattendrag med förbindelse med Stockholm. På Owens verkstad lär han sig tekniken. I Stockholm kommer han i kontakt med såväl konstruktörer som musiker. Utbildning får han i båda dessa områden. Så kunde tillfälligheter ge en vaken och intresserad yngling chansen att förverkliga sina färdigheter. Han blev en tekniker som ledde företag med mekanisk inriktning. Men det är klart att inte bara tillfälligheter och fallenhet skall avgöra så viktiga frågor som yrkesval och utkomstmöjligheter. Skolan skall omfatta alla, förverkliga och väcka håg att ständigt nå nya uppgifter. Skolan är och skall vara -- vid sidan om hemmets upplevelser -- den mest betydelsefulla faktorn för individens förverkligande av sina drömmar och målsättningar. Innevarande riksmöte men för övrigt också hela mandatperioden har präglats av reformer och förändringar på skol och utbildningsområdet. En verklighet som förändras, och som vi vill förändra, ställer stora krav på skolan. Vi har klart för oss att utbildning är det verksammaste instrumentet för att möta förändringar och göra individen skickad att möta och prägla sin situation och framtid. Därför måste skolan vara anpassad att möta utmaningar och ge eleverna de bästa utgångspunkter att bli trygga i sin uppgift, veta var man hämtar ny insikt och också skaffar sig denna. På hela skolområdet anpassar vi med bättre metoder för att eleverna skall få bästa möjlighet i sin utbildningssituation. Styrning av skolan började det med. Vi fortsatte med kommunalisering och ansvaret för skolan. På gymnasienivån kom först de s.k. ÖGY-försöken i de yrkesinriktade programmen. Nyss har vi behandlat en totalreform för hela gymnasiet med målen om det livslånga lärandet och bättre utbildning i hela gymnasieskolan. På vuxenutbildningen sluter komvux upp som ett förverkligande av det livslånga lärandet. För folkbildningen har också en milstolpe nåtts i och med förslaget om en folkbildning fri från pekpinne från staten och med en egen profil. Det förslaget skall vi behandla senare. Folkrörelserna, folkhögskolan och studieförbunden har en egen kraft som talar för sig själv. Skall jag också nämna universitets och högskolor, så tog vi i fjol forksningspropositionen, som håller landet i tätpositionen i satsning på framtiden. Nu i år ökar vi på dimensionen och lokaliserar högre utbildning för att möta framtida utmaningar. Ärendet om skollagsfrågor tar upp sådana viktiga frågor som den flexibla skolstarten, hemspråksundervisningen och fristående skolor. Här återfinns också överklagandenämnd, skolhälsovården, elevinflytandet och valet av skola samt läromedelsgranskning. Men skolan finns också som särskola, sameskola och specialskola. Skolan skall anpassa sig till elevernas utgångspunkter, och det gör vi så bra här i landet att ingen skolpliktig elev i vår tid står utanför skolsystemet. För specialskolan skall alltjämt finnas en styrelse för varje enhet, framgår det av propositionen. Som framgått av tidigare inlägg förekommer andra åsikter i betänkandet. Låt mig bemöta en del av dessa och därmed också vad som sagts här tidigare. I skolväsendets överklagandenämnd finns åsikten att domstol skall behandla överklagningsärenden. Å andra sidan finns också åsikten att domstolarna inte skall befatta sig med överklagningsärenden. Det kan vara en bra medelväg att då inrätta en överklagandenämnd för överprövningsfrågor. Under beredningen av skollagspropositionen var det på tre områden som reaktionen var stark. Det har gällt skolstarten, hemspråksundervisningen och de fristående skolorna. Jag tror att vi -- även om inte alla är nöjda -- för frågor framåt genom att anta skolministens förslag i propositionen. På några punkter har vi skrivningar som ansluter till åsikter som förts fram i debatten och i brev till oss i utskottet. När det gäller skolstarten står i huvudsak s, m och fp bakom denna reform. Det innebär att vi får en ökad samverkan och planering av såväl förskolan som skolan. Här har pedagogiska erfarenheter vunnits på båda håll. Det är viktigt att det bästa ur dessa erfarenheter förs fram i det nya samplanerande som skall utvecklas. Det handlar om såväl idéer som personalsamverkan, metodik osv. Nu tar vi övergångsbeslut om flexibel skolstart i detta betänkande. Kommunena erbjuds att fram till år 1997 erbjuda föräldrarna starta elevens skolgång ett år före skolpliktsåldern. Det är viktigt att huvudmännen nu tar diskussionen om de här frågorna. På grundval av besluten är det betydelsefullt att organisationen anpassas till att fånga in ytterligare en ambition som den flexibla skolstarten faktiskt är. På den här punkten har c, v och mp sina betänkligheter. Det är inte oväsentligt att lyssna till deras varningar. Vi tror dock att skolan kan bemästra invändningarna och gå ur erfarenheten stärkta i åsikten att förslaget om flexibel skolstart kommer att bli en bra reform. dess organisation och villkor i skolan har kommit att bli en spänning i åsikter mellan skolaktörer. I ett tidigare betänkande skrev utskottet som sin åsikt att hemspråket skulle ha samma ställning som andra ämnen i skolan. Så skall det också vara, och vi hävdar att hemspråket skall erbjudas elever som är berättigade till undervisning, om möjligt på ordinarie skoltid. Kan det inte ske skall det vara möjligt att lägga undervisning efter skoldagens slut och på lördagar. Här finns det de som tycker -- det har framgått av debatten -- att vi inte ger samma ställning för ämnet hemspråk som andra ämnen. Undervisning i hemspråk handlar om studiehandledning i andra lärares ämnen jämte själva hemspråket. Men det handlar också om att hemspråksläraren får tid till att ingå i skolkonferenser och delta i planeringen av undervisningen i skolan. Ämnet är frivilligt, men vi hoppas att det skall omfattas av invandrareleverna. Därför skall det också anordnas så att de flesta eleverna tar del av undervisningen i ämnet. Detta görs klart i utskottets ställningstagande. Det har i betänkandet uppnåtts betydande enighet om de fristående skolornas ställning. På de allra flesta punkter bejakar vi skolministerns förslag att skolverket skall stå för godkännande av nya fristående skolor. Här skall också de nu verksamma skolorna få en förnyad granskning. Naturligtvis skall skolverket följa upp och granska dessa skolor precis som all annan skolverksamhet i landet. Utbetalningen skall i famtiden ske så, att kommunerna får statsbidrag efter det att skolverket godkänt vederbörande skola. Kommunerna har sedan att göra sin granskning och bedömning och på grundval av behov av medel fördela bidrag till såväl kommunala som fristående skolor inom grundskolan. Anslaget för nästa budgetår får betalas ut på sedvanligt sätt. Inte alla i utskottet ställer sig bakom detta, men det är rimligt att departementet också får tid för att arbeta fram smidiga beräkningsunderlag. Kommunerna kan också dra nytta av den tiden med tanke på sin nya ansvarsuppgift i det här avseendet. Elevinflytandet skall formas lokalt, föreslår skolministern. Dock blir elevernas och personalens skolkonferens i gymnasiet kvar. Det förstärkta föräldraansvaret i skolan skall slås fast. Vidare vill folkpartiet och miljöpartiet ha delegationsrätt för en särskild styrelse vid skolenheterna. Flertalet är ganska skeptiska mot den ordningen. Skolhälsovården skall, som vilken företagshälsovård som helst, bli frivillig. Det är viktigt att skolhälsovården uppfyller flera väsentliga mål, hävdar folkpartiet, centern och miljöpartiet. Utskottsmajoriteten tror att detta sker utan att det särskilt påtalas. Vem som skall vara högsta tillsynsmyndighet finns det en reservation om. Skolverket blir enligt skolministerns förslag den naturliga tillsynsmyndigheten, och utskottsmajoriteten följer detta. Rätten att välja skola blir med nödvändighet en fråga som kommunen måste få avgöra i mån av plats. Den flexibla skolstarten föreslås gälla för sexåringarna, och det är som sagt viktigt att skolstarten sker efter en väl planerad förberedelse. Utskottsmajoriteten tror att det bästa sättet att tillgodose ambitionen att ge de icke obligatoriska inslagen i skolan samma ställning som övriga ämnen är att följa betänkandets förslag. De fristående skolorna har också att leva upp till de krav vi kan ställa på dem att vara öppna och ta emot både granskning och utvärdering. Det här betänkandet, som föranletts av skolministerns proposition, bekräftar de genomgripande reformer som skett på skolans område detta riksmöte men också, som jag sade tidigare, hela mandatperioden. För egen del är jag mycket glad och tacksam över att få avsluta riksdagsarbetet med att också vara med om att fatta beslut på den här punkten. Jag är naturligtvis som andra angelägen om att få framföra ett tack till skolministern och hans medarbetare för det goda samarbete vi har haft och som jag personligen har upplevt. Detta tack för ett gott samarbete riktar jag också till utskottskolleger och till utskottets kanslipersonal. Även om vi mellan partierna haft olika åsikter i olika frågor, har åsiktsskillnaderna inte stört det goda kamratskap som har rått i både utskott och kammare. Slutligen vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de förekommande reservationerna.

Herr talman! Helge Hagberg berörde i sitt anförande en reservation från vår sida som jag inte nämnde i mitt anförande. Jag får väl därför beröra den nu i stället. Reservationen handlar om inrättandet av skolväsendets överklagandenämnd, vilket vi för vår del anser vara en ganska överflödig inrättning. Det antal ärenden som kan komma i fråga för överklagande beräknas nämligen bli så litet -- bara omkring 150 per år -- att dessa utan svårighet kan hanteras genom prövning i kammarrätt. Det skulle också ge en större rättssäkerhet, eftersom det då skapas möjlighet till överprövning i regeringsrätten. Helge Hagberg sade också att det skulle vara kommunernas sak att ge kommuninvånarna rätten att välja skola. Vi anser för vår del att rätten att välja skola skall lagfästas för att elever och föräldrar skall ges en verklig rätt att välja. Kommunerna skall alltså åläggas att informera föräldrar och elever om just den lagfästa rätten att välja skola.

Herr talman! Låt mig börja med att kvittera Helge Hagbergs tack och säga att det alltid har varit sympatiskt att föra debatter med Helge Hagberg i ett lugnt, sansat och lågmält tonläge. Jag tackar också för det goda kamratskap vi har haft i utbildningsutskottet när Helge Hagberg nu lämnar riksdagen. Helge Hagberg kan emellertid inte lämna riksdagen riktigt än, eftersom det finns några frågor han måste svara på. Om riksdagen nu på tisdag fattar beslut om den flexibla skolstarten, kommer naturligtvis landets kommunalpolitiker att läsa utskottetsbetänkandet, och de måste då veta vad allt det som står där egentligen betyder. Utskottsmajoriteten skriver i betänkandet att man bara skall ta emot sexåringar ''i den utsträckning som skolorganisationen kunnat anpassas till denna elevgrupps behov''. Exakt vad betyder det, Helge Hagberg? Ett antal förutsättningar skall vara uppfyllda, säger man, liksom att det självfallet är av stor vikt med tillgång till lärare och annan personal, som fått möjlighet att genomgå fortbildning. Då kan man fråga sig: Hur många har fått möjlighet till detta? Och hur många kommer att få den möjligheten under sommaren, Helge Hagberg? Sedan står det i betänkandet något som jag inte förstår. Det står att också ''sammansättningen av personalgrupperna'' är av stor vikt. Vad betyder det, Helge Hagberg? Betyder det att det skall vara ett visst antal förskollärare och ett visst antal lågstadielärare? Eller vad betyder ''sammansättningen av personalgrupperna''? Detta är nämligen en av de förutsättningar som skall var uppfyllda för att man skall ta emot sexåringar. Sedan sägs återigen att det skall finnas tillgång till ändamålsenliga lokaler. Vad är nu en ''ändamålsenlig lokal''? Duger ett vanligt klassrum? Det måste Helge Hagberg ge besked om. Kommunalpolitikerna måste ju veta om det duger att stoppa in sexåringarna i ett normalt klassrum eller vad en ändamålsenlig lokal är för något. I betänkandet står också: ''En ytterligare faktor är förekomsten av sådana samarbetsformer mellan förskola och skola samt inom grundskolans lågstadium att en individualiserad verksamhet kan åstadkommas. Innehåll och metodik måste vidare anpassas efter barnens behov.'' Vad betyder det mera exakt, Helge Hagberg?

Herr talman! Helge Hagberg upprepar vad utskottets majoritet säger när det gäller hemspråksundervisningen. Man säger: Först om det inte är möjligt att förlägga hemspråksundervisningen inom den ordinarie skoldagen skall det bli aktuellt att förlägga hemspråksundervisningen till lördagar. Man måste då fråga sig: Vad då ''möjligt''? I dag sker ju all hemspråksundervisning inom ramen för den ordinarie skoldagen. Rimligen är det då mycket svårt att någonsin hävda att det är omöjligt att förlägga hemspråksundervisningen inom den ordinarie skoldagen! Jag vill då fråga Helge Hagberg: Innebär utskottets tolkning av regeringens lagändring att det inte kommer att bli någon undervisning på lördagar, eftersom man inte rimligen kan hävda att det är omöjligt att förlägga hemspråksundervisningen inom den ordinarie skoldagen?

Herr talman! Jag vill också tacka för den tid vi har haft tillsammans i utskottet, Helge Hagberg. Det har varit trevligt och ett gott kamratskap. Så till frågan: Hur skall Helge Hagberg nu få ut de nya direktiven om hemspråksundervisningen till kommunerna? De har ju uppfattat det så att man nu skall ha hemspråksundervisning på lördagar. Här har nu Helge Hagberg sagt att det är bara i nödfall som hemspråksundervisningen skall ligga på lördagar. Då undrar jag: Skall man då gå ut i en kampanj och tala om att det är meningen att hemspråksundervisningen skall arbeta på samma arbetsvillkor som de andra ämnena? Skall ni från socialdemokraterna gå ut och tala om det? Kommer ni -- eller möjligen regeringen -- att vidta några särskilda åtgärder för det? För rätt skall väl vara rätt? Vi vet ju att signalen har gått ut till kommunerna, och de är enligt vad jag kan förstå inte alls beredda att satsa på hemspråksundervisningen, eftersom det totala anslaget har minskats med 300 miljoner och någonstans skall pengarna tas. Vidare kan jag inte förstå hur man skall kunna motivera sexårsstarten efter alla dessa om och men -- män med ä kanske också. Det är bra att resa en massa monument -- det är kanske roligt att ha det också i skolvärlden, men nog hade det varit bra att få veta hur allting skall genomföras innan man satte spaden i jorden och drog i gång någonting som inte är anpassat till den lokala nivån. Jag tycker att det är bra att man har tilltro till den lokala nivån, men jag ser det så att man vältrar över mer och mer på kommunerna och de får försöka klara det efter bästa förmåga.

Herr talman! Helge Hagberg och jag har fört en del debatter genom åren. Men i det betänkande som vi nu diskuterar är vi ovanligt överens. Jag vill därför inskränka den här repliken till att kvittera det tack som Helge förde fram för samarbetet i utskottet. Vi har ju det gemensamt att vi tycker att politiska debatter ofta mår väl av ett historiskt perspektiv. Jag har uppskattat det mycket, senast i dag. Tack skall du ha!
Herr talman! Det har tagits upp en hel del frågor i de tidigare inläggen. Jag skall beröra de viktigaste. Det sades i flera inlägg tidigare att förslaget om flexibel skolstart lades fram i en nära nog oförskämd ordning, nämligen i ett sparpaket eller krispaket. Det är kanske litet förenklat och schematiskt att säga så. Många frågor i det paket som kom i höstas var mycket framåtsyftande. Jag skall bara ge ett exempel. Avsiktsförklaringen om anslutning av Sverige till EG var en fråga som togs upp i det sammanhanget. Punkten om skolstarten var alltså i gott sällskap med andra frågor som gällde att spara men också att satsa och att satsa på framtiden. Frågan om den flexibla skolstarten har senare varit föremål för en mycket omfattande beredning, och det är ett mycket välgrundat förslag som föreligger. Vi har ju här i landet en förskola som är mycket väl utbyggd. Många förskolebarn har stor erfarenhet av att delta i grupparbete och uppläggning av sin dag i grupp, och därför är det inget dramatiskt att börja i skolan. Jag tror att vi kan säga att vi har förskolebarn som är väl skickade att börja skolan utan att där vara i en egen, speciell organisation. Men hur vi skall förbereda skolstarten för lägre åldrar får vi se i ett måldokument. Det blir naturligtvis inte så många sexåringar som deltar i verksamheten denna höst, men vi har ju sex år på oss att genomföra detta, och vi får se hur det blir upplagt. Larz Johansson var mycket distinkt när han krävde att jag skulle lämna redogörelser i detalj. Här har vi under flera år argumenterat för att det lokala initiativet skall få verka, att man skall få bygga upp och planera på lokal nivå. Tänk, det tycker jag är väldigt bra. Jag tror att det finns många kloka skolpolitiker, pedagoger och personal i verksamheten som kan ordna det här, att de t.o.m. kan lösa frågan, i vilka lokaler verksamheten skall bedrivas. När det gäller hemspråket vill jag först säga att det där har förts en stor diskussion, där Ewa Hedkvist Petersen från utskottsmajoriteten talat om hur vi tänkt på den punkten. Också beslutet om anslaget var fattat vid den tidpunkten. Men jag förutsätter att kommunerna också kommer att följa de förslag som har ställts i betänkandet och i inlägg här i debatten och som riksdagen fattar beslut om.

Herr talman! Jag undrar om inte Helge Hagberg gjorde ett litet tankefel när han sade att sexåringarna är så vana att delta i olika grupper i förskolan att det inte är något problem för dem att börja skolan. De sexåringar som nu skall börja skolan har ju inte gått i förskola! Eller hur, Helge Hagberg? Det är visserligen ett fåtal femåringar som går i förskola, men generellt sett kan man inte säga det. De här sexåringarna hoppar alltså över förskoleåret och går direkt till skolan. Sedan försökte Helge Hagberg svara på min fråga på ett som han antagligen tyckte listigt sätt. Han sade: Det här klarar de lokalt. Det behöver inte vi föreskriva i detalj. Men då är frågan, Helge Hagberg: Varför är man då i utbildningsutskottet så förbaskat klåfingrig att man säger att förutsättningen för att kommunerna skall ta emot sexåringarna är att det finns det och det, bl.a. ändamålsenliga lokaler, fortbildning si och så, lärarutbildning, sammansättning av grupper, osv.? Om man förlitar sig till det lokala initiativet och hävdar principen om avreglering, skall man naturligtvis inte göra en mängd detaljföreskrifter som man sedan inte ens vet vad de innbär. Den enkla förklaringen, Helge Hagberg, är att den här ''högeralliansen'' höll på att spricka och att det såg ut som om det kanske inte skulle bli någon majoritet för den flexibla skolstarten om man inte lindade in beslutet i en massa om och men, som någon använde som uttryckssätt här tidigare. Det blir litet knepigt när man gör den här typen av beskrivningar av förutsättningar som skall gälla för att kommunerna skall ta emot sexåringar och sedan inte har klart för sig vad de egentligen betyder. En fråga måste väl ändå Helge Hagberg kunna svara på, eftersom han har erfarenhet som lokal skolpolitiker innan han kom till riksdagen: Vad är en ändamålsenlig lokal? Duger ett vanligt 50--60 kvadratmeter stort klassrum i normalskola till att ta emot sexåringar, eller duger det inte?